Herr talman! Jag visste att herr Bohman inte skulle bli enig med mig. Jag tillspetsade alldeles medvetet mitt svar på vissa punkter för att få till stånd debatt, om inte i denna kammare — vi har kanske inte tid till det — så ändå en debatt bland politiker och andra som bör bedriva försvarsupplysning. En sådan debatt skulle visa vilka olika ståndpunkter vi intar. Det är på det sättet, herr Bohman, att vi i dag bedriver mer försvarsupplysning än någonsin, lägger ut mer pengar på försvarsupplysning än någonsin och skickar ut vackrare och grannare skrifter om försvaret än någonsin. Det är alltså inte en minskad omfattning i försvarsupplysningsverksamheten som kan ligga till grund för herr Bohmans interpellation. Då har jag ställt mig frågan: Vad kan det vara som gör att man från ÖB:s sida och från herr Bohmans sida och i en mängd ledarartiklar som jag har läst ändå talar om denna kris i försvarsupplysningen? Jo, det är naturligtvis det att förutsättningarna för försvarsupplysningen helt har ändrats under senare år. Det spelar ingen roll om vi skickar ut aldrig så granna och aldrig så många broschyrer om hur vårt försvar fungerar ifall det är så att många människor — framför allt inom den yngre generationen — tvivlar på försvaret. Det är inte upplysning av det slag som går ut på att man skall göra alla kunniga om hur vårt försvar ser ut som är det väsentliga, utan det är nödvändigt med en diskussion om varför vi har försvaret, varför vi har allmän värnplikt med det tvång detta innebär för de unga medborgarna, av vilka många vill dra sig undan. Varför har vi det? I den diskussionen deltar tyvärr vi som är ansvariga för besluten alldeles för litet. Det är vi som måste ta upp den diskussionen och tala om, varför vi i denna riksdag anslår 6,5 miljarder om året till försvaret och varför vi utformar vår säkerhetspolitik på detta sätt. Det finns nämligen ute i landet så många tvivlare. Dessa är ingalunda okunniga, men de håller på att skapa en opinion till förmån för en annan försvarspolitik än den som det har rått en kompakt enighet om här i riksdagen. Jag tillspetsade medvetet frågeställningarna på detta sätt för att kunna få till stånd en vettigare diskussion om försvarsupplysningen än den som kom till uttryck i herr Bohmans interpellation och den som jag i övrigt upplever när man tror att om bara medborgarna blir mera kunniga om vårt försvar blir vi även mera eniga och så accepterar medborgarna säkerhetspolitiken. Det är inte sant — det vet vi inte. Det är möjligt att om medborgarna blir mera kunniga, så kommer de ännu högljuddare att kräva en annan säkerhetspolitik. Vi måste förklara varför vi i nuvarande internationella läge, med Sveriges ställning mellan öst och väst osv., har just den utformning av försvaret som vi har. Någonting annat menade jag inte. När jag talar om en trollformel avser jag helt enkelt detta, att det inte är sant att man bara genom att beställa mer broschyrer, mer föredrag, mer kortfilmer etc. kan åstadkomma samlingen kring försvaret och uppnå enighet. Det är inte alls säkert att detta blir möjligt, utan jag tror att vi politiker i olika läger måste skärpa oss och ta upp diskussionen på ett annat sätt med en grupp aktiva ungdomar som bara kan mötas med våra argument. Vi skall inte försöka tysta ned dem utan de skall tvingas lägga fram sin syn på hur de vill att vårt försvar skall vara utformat. Menar de verkligen att vi inte skall försvara oss alls? Det skall de tvingas svara på. Då får vi se om inte den kompakta uppslutningen under många år kring svensk säkerhetspolitik ändå skall kunna bestå. Men vi kommer inte förbi dessa frågor genom att bara beställa ännu mer skriftlig och annan upplysning som kan bekostas av statsverket eller andra. Det är detta, herr Bohman, som jag vill skjuta i förgrunden. Att vi sedan skall ge alla bästa möjliga informationsmaterial, som jag har påpekat här, är ganska naturligt. Varje riksdagsman får alla dessa böcker — det har jag sett till — så att riksdagens ledamöter har möjligheter att följa den omfattande skriftutgivning som nu sker när det gäller grundläggande frågor i försvarspolitiken. Jag utgår då från att riksdagens ledamöter i sin kontakt med medborgarna och väljarna skall kunna ha förutsättningar att plädera för den säkerhetspolitik som vi här i riksdagen brukar vara tämligen eniga om. Vi har ingen stor, allmän försvarsdebatt mellan partierna därför att vi i stort sett har varit eniga om försvaret i många år. Och när vi är eniga går vi inte ut och slåss.

Den diskussionen är ganska livlig, och vi måste delta i den. Jag önskar heller ingenting högre än att så många som möjligt deltar i den debatten, som vi inte kommer ifrån.

Herr talman! Efter detta statsrådets klarläggande förstår jag bättre de mycket provokativa och som jag tyckte egendomliga formuleringarna. Jag anser det också vara värdefullt att vi får en debatt av detta slag. Likaså delar jag statsrådets uppfattning rörande innebörden av, syftet med och bakgrunden till den försvarsupplysning som vi måste bedriva. Men jag delar inte de slutsatser statsrådet själv har dragit i sin praktiska politik när det gäller verksamhetens bedrivande. Det är riktigt att vad de unga som vi nu talar om framför allt diskuterar inte är hur våra vapensystem skall byggas upp eller hur organisationen skall se ut, utan vad de diskuterar är, som statsrådet sade: Behöver Sverige ett försvar i dag? Vad skall det tjäna till med ett försvar? Kan vi över huvud taget få användning av ett försvar, innan vi har slagits ner? Och de som driver sin tes hårdast är ofta de som är anhängare av en långtgående, extremt hård alliansfri politik. Det är den bristande konsekvensen och den bristande insikten om detta samband som är så förvånande. Det är också det som måste påverka hela uppläggningen av vår försvarsupplysningsverksamhet. Och det är det som jag menar att vi inte har gjort. Med ”vi” menar jag då i första hand statsmakterna, men jag är medveten om att även de politiska oppositionspartierna där har ett ansvar. Visst är det bra att man fattar regionala och centrala beslut och att vi på olika håll trycker fint illustrationsmaterial och ger ut den ena boken efter den andra. Statsrådet apostroferade själv dessa böcker i sitt svar. Och visst är det bra att det materialet delas ut till riksdagsmän, frivilligorganisationer och andra. Men den försvarsupplysningen förs inte ut effektivt på gräsrotsnivå — för att här använda ett av dagens slagord. Egentligen är det ytterst i hemmen och i skolan som informationsverksamheten måste ta sin början. Det är där förståelsen måste skapas. Hemmen kan vi möjligen påverka indirekt, men i skolan kan samhället bedriva en direkt påverkan. Tycker försvarsministern verkligen att myndigheterna har gjort vad som behövs för att den verksamheten skall bli tillräckligt effektiv i skolan? Skolutbildningen har i det avseendet varit otillfredsställande och ofullständig. I de nya läroplanerna för grundskolan ingår nu fyra eller fem timmar per läsår för information om bl.a. sådana frågor som narkotika och totalförsvar. Det är för övrigt en ganska intressant sammanställning. I skolöverstyrelsen håller man för närvarande på att utarbeta ett studieunderlag härför, men det är inte färdigt ännu. Det kommer först i april eller maj. Följaktligen kan man inte tillämpa det förrän först någon gång i höst — och bara i grundskolan! Några läroplaner för gymnasiet som omfattar försvarsupplysning finns mig veterligt ännu inte. Det är en mycket allvarlig brist. Vi har alla varit överens om att det behövs vidgad samhällsinformation. Försvaret är ett led i vårt samhälle. Informationen måste därför ge utrymme även häråt. Kunskaperna måste föras ut, även om enskilda lärare kanske inte är så roade av det. En annan synpunkt som jag tycker att man inte skall gå förbi i en sådan här debatt — som ju också statsrådet hälsar med tillfredsställelse — är att begreppet försvarsvilja eller motståndsvilja är ett element i vår värnkraft, för att använda ett av försvarsministerns egna favorituttryck. Trovärdigheten hos svensk utrikespolitik har ju alltid understrukits från regeringens sida, inte minst av statsministern.

Vi kan väl i varje fall alla instämma i förhoppningen att vi inte skall behöva uppleva ”den verklighet som är den bästa försvarsupplysningen”, för att nu citera försvarsministern själv. Det är för sent då! Det är också mot den bakgrunden att motståndsviljan är ett viktigt element i vår beredskap som jag ställt min fråga till försvarsministern. Jag tyckte inte att jag fick ett tillfredställande svar på den. Jag är mera nöjd nu, efter försvarsministerns komplettering, men jag tycker fortfarande inte att de uttalanden som försvarsministern gjort har tagit sig uttryck i praktisk-politiska åtgärder.
Herr talman! Herr Bohman och jag står i varje fall något närmare varandra nu än när vi började diskussionen. Om vi fortsatte diskussionen skulle vi kanske till slut inte vara så förfärligt oeniga. Jag vill fästa herr Bohmans uppmärksamhet på att mottagligheten för försvarsupplysning självfallet inte är densamma i alla lägen. Inför ett krigshot är det mycket lätt att få allmänheten att suga upp allt vad vi säger angående försvaret, och då kan det också vara mycket lämpligt att tala om hur försvaret är organiserat och vad som krävs. Mottagligheten är däremot inte särskilt stor under perioder av lång fred då det inte finns något hot mot Sverige — allmänheten uppfattar det i varje fall inte så och inte politikerna heller. När vi då hamnat i en sådan situation som dagens, då man i vida kretsar hyser tvivel om försvaret, är det viktigaste att vi tar upp diskussionerna. Det är politikerna som måste föra dessa diskussioner. Vi kan inte begära att de som är anställda inom försvaret i första hand skall göra det. Jag tror inte heller att det är så lämpligt att använda t. ex officerarna som försvarsupplysare och debattörer inför den stora allmänheten. Det är vi politiker som bär ansvaret för landets säkerhetspolitik och försvar, och det är vi som måste uppmärksamma att förutsättningarna för försvarsupplysningsverksamheten är väsentligt andra i dag än de var för låt oss säga tio år sedan. Jag har i den situationen velat dra ned tilltron till att detta problem kan klaras genom att man ökar, ökar och ytterligare ökar den försvarsupplysning som bedrivs med hjälp av skrifter, filmer, utställningar osv. Jag är rädd att det inte hjälper. Det är diskussionen som är det avgörande. Och den diskussionen måste framför allt ske med den svenska ungdomen, som börjat hysa andra meningar om försvaret. Jag tycker att detta är det väsentligaste.

Den moderna skolundervisningen verkar ju så. Jag skall i denna kammare inte gå in på frågan om massmedia, television och radio, som naturligtvis här spelar en stor, ja, i en kritisk situation avgörande roll, eftersom de når ut till varje människa i landet och med sitt budskap når direkt in i hemmen. Jag skall inte gå in på dessa frågor. Regeringen har inte rätt att lägga sig i programverksamheten, knappast riksdagen heller. Tidigare har jag utanför detta hus personligen offentligt kritiserat ensidigheten i massmedias behandling av dessa frågor. Nu några år efteråt måste jag säga att jag i dag inte skulle vara lika skarp i kritiken. Enligt min personliga mening har därvidlag skett en viss förbättring, eftersom man iakttar en bättre balans. Sedan kan de som är motståndare till försvaret då och då ilskna till över program som förekommer i radio och TV. Den som är mycket positiv till vår säkerhetspolitik kan också få ilskna till när program av annat slag förekommer, exempelvis i går kväll. Men att utnyttja massmedia enbart för att påverka alla medborgare att sluta upp bakom den säkerhetspolitik som vi beslutar om här i riksdagen tror jag inte vi kan tänka oss med de principer vi har för nyhetsförmedling och för användning av massmedia.

Herr talman! Jag kanske inte skall fortsätta debatten längre. Jag tror att innerst inne är statsrådet Sven Andersson och jag rätt eniga, även om jag inte tycker att statsrådet ger uttryck åt vad jag hoppats att han skulle göra. Jag har inte påstått — dessutom tror jag inte heller att det förhåller sig så — att vi kan klara detta problem genom att som statsrådet säger öka och öka utgivningen av skrifter, visning av filmer och sådant. Det är inte där problemet ligger. Det är vi helt överens om. Problemet ligger i att vi måste ge den uppväxande generationen ordentlig information om de sammanhang det här är fråga om, sambandet mellan försvarspolitik och utrikespolitik, om innebörden av vår svenska säkerhetspolitik i vidsträckt bemärkelse. Det är där samhället i dag inte har gjort vad man borde göra; det brister fortfarande i skolundervisningen. Det är vår uppgift — jag säger det öppet — att informera och påverka den uppväxande generationen om vad det här betyder för våra möjligheter att leva i fred, att bevara vårt demokratiska styrelseskick. Lika väl som vi nu — jag gör den här egendomliga sammankopplingen på nytt — har börjat undervisa våra elever om risken för narkotikamissbruk, lika väl skall vi börja undervisa våra elever om de samband det här är fråga. Det har vi hittills inte gjort, men det måste vi göra. Därmed underlättar vi den fria debatt som Sven Andersson efterlyser, därför att en fri debatt byggd på kunskaper blir en friare och bättre debatt än den som är byggd på förutfattade meningar, känslor och okunnighet. Syftet för oss och för mig är att skapa bättre betingelser just för det fria meningsutbytet. Även om vi klarar upp de här sammanhangen kommer det ändå att finnas motsättningar om hur försvarspolitiken skall utövas. Det är den typ av debatt som statsrådet och jag brukar bedriva och som bedrivs ute bland de militärer som jag, liksom statsrådet, anser inte i första hand skall ägna sig åt den här verksamheten. Grunden skall läggas i hemmen, i skolorna, genom en ordentlig kunskapsförmedling. Den uppgiften åvilar herr statsrådet och hans kolleger i regeringen i första hand.

Herr talman! Jag finner mig föranlåten att gå in i denna debatt, eftersom jag känner mig något åsyftad såsom en av dem i den unga generationen som har avvikande mening eller i varje fall är villiga att diskutera det traditionellt militära försvarets effektiva roll i samhället. Jag har till årets riksdag tillsammans med flera medmotionärer framlagt en motion, och jag vill deklarera att jag inte har begärt en totalnedrustning av det svenska försvaret. Vi har mycket försiktigt yrkat att man i direktiven för den långsiktiga planeringen av det militära försvaret också skall ta in och undersöka även förutsättningarna för icke-militära försvarsformer. Det kravet baseras på tankar och känslor som jag tror att många unga människor i dag delar med mig men som inte helt och hållet hör hemma hos dem som vill riva ned samhället och inte vill försvara det. Jag tillhör alltså dem som ställer sig bakom vårt nuvarande försvar men vill ta upp en diskussion om en annan utformning av det framgent. Jag tycker att det var oerhört viktigt vad Sven Andersson här sade, nämligen att en debatt måste komma till stånd. Den debatten kan inte ske genom att man på konstlat sätt tvingar på den unga generationen en traditionell uppfattning om försvaret. Det finns anledning att säga detta, eftersom herr Bohman slutade sitt anförande med att säga att man skall informera också om det försvar vi har och dess effektivitet. Jag skulle vilja fråga herr Bohman: När man i skolorna informerar barn och ungdom om det traditionella försvarets effektivitet, är man då också beredd att informera dem om konsekvenserna av de nya stridsmedel som numera finns i världen och som kan komma att användas i ett kommande krig? Jag tänker på BC-stridsmedel och kärnvapen, alltså biologiska och kemiska stridsmedel, och deras effekter på den civila befolkningen. Hittills har vi inte fått den informationen. Som säkerligen en del av kammarens ledamöter känner till finns informationsmaterial framställt, bl.a. har en film gjorts av det engelska TV-bolaget BBC, skildrande resultatet av ett kärnvapenfall mot några mindre städer i England. Den filmen förbjöds snabbt av någon anledning och får inte visas i något lands TV-kanaler. Man måste själv ta initiativ för att få se den. Även den filmen bör ingå i upplysningen om effektiviteten av ett militärt försvar. Vad jag vill framhålla här är att vår säkerhetspolitik ju inte baserar sig enbart på ett traditionellt militärt försvar. Den förutsätter ett samspel mellan utrikespolitik, handelspolitik och försvarspolitik. Det är, såvitt jag vet, fastslaget här i riksdagen. Försvarspolitiken är således bara ett av de medel som ingår i säkerhetspolitiken. Strävandena att minska spänningen i världen måste man se i ett vidare perspektiv. En internationell rättsordning kan inte bygga på nöd och fattigdom för de flesta människor i världen. Den kan bara bygga på rättvisa och välstånd för alla. Därför bör ett väsentligt ökat utvecklingsbistånd från de rika nationerna, dit Sverige hör, på längre sikt vara en grundläggande säkerhetspolitisk åtgärd. Vårt etappmål av 1 procent 1974/75 är ett steg i den riktningen. Vad jag har påpekat i min motion skulle jag gärna vilja se komma med i den försvarsdebatt som vi alla eftersträvar. För att vinna total enighet hos medborgarna om vårt försvars utformning måste vi ha en öppen och fri debatt. Vad som då är viktigt är att man tar in alla delar av ett försvar och dess effektivitet. Enligt min uppfattning råder det obalans mellan olika grenar av vårt totalförsvar i dag. Vi satsar av tradition — det är kanske djärvt att säga det från denna talarstol — och av brist på annan erfarenhet på traditionellt militärt försvar. Sven Andersson åberopade också i sitt svar att den unga generationen inte har direkt erfarenhet av kriget. Nej, men den har skräck för effekterna av de nya stridsmedlen. Det kanske är detta som har väckt upp den unga generationen att bli tvekande inför ett traditionellt försvar, som kan utvecklas med skrämmande nya stridsmedel över hela vår värld. Man vill diskutera försvaret och dess effektivitet och kanske finna nya former för att lösa konflikter mellan människorna. I vår motion har vi tagit upp någonting som kanske kan låta chockerande i konservativa moderaters öron — att man skall analysera olika former av icke-militära försvarsmetoder. Man skall göra det långsiktigt och undersöka på vilket sätt de kan föras in i det svenska försvaret. Med det tror jag att man skulle nå det som man känner att man inte riktigt gör i dag — man skulle kunna nå även den yngre generationen, som ställer sig tveksam till ett krig och dess konsekvenser och till ett tradionellt försvars effektivitet. Historien visar ändock att trots upprustningar i militära försvar har vi inte åstadkommit fred i världen. Det är inte en särskilt lycklig värld vi lever i, full av konflikter. Människorna måste någonstans börja att finna vägar att lösa upp konflikterna. För att försvarsviljan skall omfattas helt och fullt av människorna — och det samhälle vi har tycker jag är värt att försvara — är det viktigt att man också får till stånd en debatt ute i samhället, där de unga tveksamma människorna deltar. Det är kanske litet för ensidigt att säga ”de unga”, ty tidigare generationer har ju också varit mycket engagerade i internationell fredspolitik. Det är inte bara de unga människorna som är engagerade i denna debatt. Då skulle man också kunna känna större trygghet för den försvarspolitik man lägger fram och som skall ingå i det totala säkerhetspolitiska arbetet. Jag skulle gärna se att vi finge en annan balans på säkerhetspolitiken med en väsentligt större del lagd på nedrustningsarbete, säkerhetspolitisk forskning och framför allt naturligtvis på biståndsverksamhet till de länder som i dag befinner sig på den undre halvan och till vilka vi måste dela med oss av vårt välstånd. Slutligen vill jag fråga herr Bohman: När vi skall indoktrinera våra barn och det svenska folket — jag tror herr Bohman klart uttryckte sig så, åtminstone uppfattade jag honom så — om försvarets effektivitet, är vi då också beredda att tala om vilka konsekvenser de nya stridsmedlen får? Här kan jag knyta an till vad försvarsministern sade, att det inte går att använda samma vägar som tidigare. Människorna är skrämda och känner oro inför de nya stridsmedel som finns och som kan komma att användas, Vi bör också upplysa människorna om konsekvenserna av dessa nya stridsmedel; först då får vi en mera total debatt.

Herr talman! Jag har med både respekt och intresse följt fru Theorins inlägg. Det var varmhjärtat och uppburet av en övertygelsens patos som jag har den största respekt för. Det vore intressant att få möta fru Theorin vid något tillfälle då vi har mer tid till vårt förfogande än denna sena torsdagseftermiddag. Det är klart att jag är mera ”cynisk” än vad fru Theorin är. Jag hör till den generation som har upplevt nazismen och praktiskt fått klart för mig hur litet små folk betyder när en stormakt av det slaget vill genomdriva sin maktpolitik. Det är väl på det sättet som fru Theorin säger att i alla tider, i alla världar, har man försökt lösa krigets och fredens problem. Och man har hittills misslyckats. Det är alldeles rätt. Historien påvisar fakta: krig har inte löst de motsättningar som ni och vi talar om. Men historien har också visat att små folk, som inte är beredda att försvara sig, har gått under. Folk som har varit beredda att försvara sig har också gått under. Men det finns ingenting som motsäger påståendet att små folk med en bestämd försvarsvilja kan hävda sin handlingsvilja, sin frihet, sin självbestämmanderätt och sitt samhällssystem bättre än de som inte är beredda att göra uppoffringar. Fru Theorin talar om att jag skulle representera ”en traditionell uppfattning” om försvaret. I det fallet följer herr statsrådet och jag samma linje. Det värsta från Era utgångspunkter torde vara att omvärlden har samma ”traditionella syn” som vi. Det är omvärlden vi har att ta hänsyn till när vi försöker att efter måttet av vår förmåga bygga upp ett skydd för vårt samhällssystem och vår frihet. Så länge denna ”traditionella uppfattning” finns i omvärlden är vi, hur varmhjärtade vi än är och hur mycket vi än grundar vår övertygelse på önsketänkande, piskade att ta hänsyn till inställningen hos omvärlden. Jag vill också besvara den fråga som Ni ställde till mig. Självfallet skall vi i den informationsverksamhet, som vi har att bedriva, också ta hänsyn till och ge upplysning om vilka konsekvenser nya vapen kan få för samhällen och för enskilda människor. Vi skall göra det bl.a. därför att just förhandenvaron av ett starkt försvar, enligt mitt sätt att se på detta problem, är en garanti, låt vara en bräcklig sådan, för att vi inte skall behöva utsättas för de nya vapen, som människorna med rätta hyser skräck för. Det är bl.a. för att undvika att bli utsatta för dessa påfrestningar som vi har anledning att försöka bygga upp ett försvar. All erfarenhet talar för att våra möjligheter att stå utanför krig ökar, om vi är beredda att satsa på det s.k. konventionella försvaret. Vi har mindre chanser, om vi inte vill göra det. Dessutom, och det är naturligtvis väsentligt i denna debatt, kan vi inte då fullfölja vår traditionella och av alla partier och människor i vårt samhälle omfattade alliansfria utrikespolitik.

Herr talman! Jag tackar herr Bohman för detta svar. Det var skönt att få det klargörandet. Herr Bohman sade att om omvärlden med sin traditionella syn inte förändrar sin politik, så kan inte heller vi göra det. Men det skulle ju vara rätt defaitistiskt att säga att vi aldrig någonsin kan nå en förändring här i världen, eftersom inte någon är beredd att ta första steget. Det har påpekats vid många tillfällen i debatten att Sverige i internationella sammanhang åtnjuter ett gott anseende — detta sagt utan självhävdelse. Vår neutralitetspolitik och vår aktiva utrikespolitik, vårt biståndsarbete och vårt mycket aktiva FN-arbete har grundlagt ett sådant förtroende för Sverige. Utan att anse mig vara utopist hyser jag fortfarande förhoppningen och tron att Sverige även på det område som vi nu diskuterar har möjlighet att ta vissa initiativ för att bryta det åsiktsmönster som finns i världen och den enorma rustningsverksamheten, som bara stegras. Omkring 1 000 miljarder kronor om året läggs ned i rustningskostnader medan stora delar av världens befolkning lever i svält och fattigdom. Samtidigt som det förekommer enorma sociala problem runt om i världen fortsätter vi med vår traditionella uppfattning att bevara system, som sväljer sådana enorma kostnader, i stället för att börja med en analys från botten för att försöka finna andra vägar ur detta dilemma. Jag tror att det resonemang om civilmotstånd som förs kan vara mycket intressant och att det bör studeras. Sven Andersson sade också i sitt svar att vissa undersökningar på detta område har gjorts och att de kommer att offentliggöras. Ett civilmotstånd skulle omfatta alla medborgare och skulle byggas upp på ett försvar från alla för de värden vi finner väsentliga. Jag kanske avslutningsvis skall säga att dagens unga generation och den generation som träder till därefter kommer kanske att anse att det finns andra och väsentligare ting att försvara än sådana värden som i dag omgärdas av nationsgränser. Det är kanske också det som gör att man vill söka nya metoder för att försvara det som är viktigt för människorna i samhället. Jag hälsar med tillfredsställelse den försvarsdebatt som jag hoppas vi skall få. Jag hoppas också att dessa frågor seriöst kommer att behandlas av samtliga politiker. Jag vill slutligen hoppas att vi inte skall vara alltför låsta i våra traditionella uppfattningar. Slutligen — även jag är så gammal att jag på avstånd har upplevt andra världskriget.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd medverka till att jordbrukare inte inkallas till militärtjänstgöring under tiderna för sådd och skörd. 1960 års värnpliktsutredning har noggrant studerat frågan om militärtjänstgöringens inpassning under året. I fråga om repetitionsutbildning ansåg utredningen den lämpligaste tidpunkten vara hösten, sedan skörden är intagen, och på vintern. Huvuddelen av våra förband genomför också sin repetitionsutbildning under denna tidsperiod. Inom armén rör det sig om ca 80 procent av krigsförbanden. Vissa förband måste emellertid genomföra sina krigsförbandsövningar under våren för att upprätthålla insatsberedskapen under den tid då endast ett mindre antal värnpliktiga fullgör grundutbildning. Detta är en av anledningarna till att krigsförbandsövningar också äger rum under den för jordbruket olämpliga tidsperioden april — maj. Den väsentligaste delen av den militära repetitionsutbildningen utgörs av krigsförbandsövningar. Syftet med dessa är att öva den i ett krigsförband placerade personalen så att förbandet ständigt intill dess det övas på nytt är användbart omedelbart efter mobilisering. För att nå detta mål bör största delen av personalen i krigsförbandet övas samtidigt. Det är således inte möjligt att med bibehållen effekt låta vissa grupper av personalen i förbandet fullgöra sin repetitionsutbildning vid annan tidpunkt än förbandets huvuddel. En jordbrukare som inkallas under tid för skörd eller för våreller höstsådd har möjlighet att få en å två dagars ledighet för jordbruksarbete. Uppstår väsentliga olägenheter i jordbruket på grund av inkallelsen medges anstånd efter prövning i det enskilda fallet. Generella undantag från militärtjänstgöring kan jag inte tillstyrka för jordbrukare lika litet som för andra yrkeskategorier med säsongbetonade sysselsättningar.

Herr talman! Jag ber att till försvarsministern få framföra ett tack för att jag har fått min interpellation besvarad, även om jag inte är nöjd med svarets innebörd. Inledningsvis sägs i svaret att 1960 års värnpliktsutredning noggrant studerat frågan om militärtjänstgöringens inpassning under året. Men sedan utredningen fullgjort sitt arbete har det ju hänt åtskilligt på jordbrukets område. Jordbrukets andel av den arbetande befolkningen utgjorde år 1960 10 procent, och i dag är den procentsatsen 5. Som regel finns det i dag endast en manlig person verksam på en gård. Blir denne inkallad till militär repetionsövning under tiden för vårsådd, vilket har skett i år från den 26 april till den 15 maj för ett stort antal lantbrukare, då ställer många den fråga som jag har riktat till försvarsministern i min interpellation. Några generella undantag för jordbrukare från skyldigheten att fullfölja militära repetitionsövningar har jag aldrig efterlyst utan endast anstånd för jordbrukare under jordbrukets brådaste tid. Det sades i svaret att 80 procent av arméns övningar äger rum på hösten och under vintern. Vore det inte möjligt att överföra jordbrukare till sådana förband? En sådan organisatorisk anordning borde vara möjlig att genomföra. Har de inkallade värnpliktiga, som av värnpliktsverket fått avslag på sin ansökan om anstånd med militär tjänstgöring, någon möjlighet att ånyo få en sådan ansökan prövad?
Herr talman! På den sista frågan kan jag svara herr Fågelsbo att det kan de. De får söka på nytt och försöka få de lokala och kommunala myndigheter som har den största kännedomen om jordbruksförhållandena på orten att intyga att de som ensamjordbrukare inte kan klara jordbruket om de blir inkallade. I svaret försökte jag antyda att det är givet att de militära myndigheterna när det gäller ensamjordbrukare som inte har möjlighet att få hjälp bedömer anståndsfrågorna på ett generöst sätt. Det har vi erfarenhet av. Man får nu avvakta hur vädret blir och vad det har för inverkan på vårarbetet. Det tar man stor hänsyn till. Värnpliktsverket och värnpliktsnämnden har kontakt med arbetsmarknadsmyndigheterna och jordbrukets myndigheter. Kommer vårens repetitionsutbildning mycket olägligt med hänsyn till förskjutningen i förutsättningarna för vårbruket måste man ta hänsyn till detta när man tar ställning till anståndsfrågorna. Det har skett tidigare, och det är möjligt att den typ av väderlek vi nu har tvingar fram speciella undantag även i år. Men därom vet jag ännu inget.
Herr talman! Efter det som försvarsministern nu sagt ber jag att helhjärtat få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Ericsson i Åtvidaberg har frågat mig om jag är beredd att inför kammaren redogöra för situationen vid Kalmar verkstads AB. Herr Krönmark har frågat mig hur länge jag har känt till att produktionsprogrammet vid Kalmar verkstads AB inte skulle kunna fullföljas enligt de uppgjorda planerna utan att företaget i stället skulle tvingas till omfattande friställningar av arbetskraft. Som svar på herr Ericssons fråga vill jag först hänvisa till vad som sägs i propositionen 121 år 1969, enligt vilken Kungl. Maj:t avser att lämna riksdagen en årlig redogörelse för Statsföretag AB och dess dotterföretag. En redogörelse för Kalmar verkstads AB kommer självfallet att lämnas i detta sammanhang. Statsföretags koncernredovisning skall enligt bolagsordningen föreligga senast i juni månad. Även dessförinnan är jag beredd att så snart fullständigt material föreligger lämna en särskild redovisning beträffande KVAB. Som svar på herr Krönmarks fråga om hur länge jag känt till att produktionsprogrammet vid KVAB inte skulle kunna fullföljas enligt uppgjorda planer vill jag nämna att jag under våren 1970 fick de första negativa indikationerna om KVAB genom Statsföretag AB. Verkställande ledningen i Statsföretag hade i februari besökt Kalmar och gjort vissa analyser under april månad. Vad som framför allt ingav bekymmer var den otillfredsställande utvecklingen av försäljningen av landsvägsfordon. Under tiden därefter höll sig Statsföretag fortlöpande informerat om utvecklingen vid KVAB. Den 22 oktober 1970 tillträdde ny verkställande direktör vid KVAB. Han presenterade sin preliminära bedömning av företagets läge för sin styrelse den 10 november och en mera ingående analys den 8 december 1970. Vid styrelsesammanträde den 9 december 1970 var Statsföretags verkställande direktör närvarande. I styrelsen ingår en representant för de anställda. Mer definitivt redovisades läget för verkställande ledningen i Statsföretag den 14 januari 1971 och för Statsföretags styrelse den 21 januari. Redan den 14 december 1970 fick företagsnämnden vid KVAB en preliminär information om läget och hölls därefter fortlöpande informerad genom företagsnämndens arbetsutskott. Den 4 februari meddelades företagsnämnden att friställningar måste företas. Personalen i sin helhet informerades den 9 februari i år. Kontakt har tagits med länsarbetsnämnd och andra myndigheter. Den 9 februari lämnades press och allmänhet information om nödvändiga personalminskningar och om det förväntade resultatet av 1970 års verksamhet. Åtgärder har således vidtagits inom mycket kort tid efter det att läget vid KVAB blivit klarlagt. Jag fick från de första dagarna i januari 1971 fortlöpande information om utvecklingen och fick också uppgifter om storleken av de varslade permitteringarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret, eller rättare sagt för löftet om att så småningom få ett svar på min fråga. Det är synd att vi inte fick litet mera kött på benen i dag. Verkställande direktören för Kalmar verkstads AB har ju uttalat sig i flera olika tidningar, herr Olhede har intervjuats och herr Wickman har i varje fall pressats av både TV och radio och även delvis tagit upp frågan i Nynäshamn. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag redan från början deklarera att jag inte alls är motståndare till statlig företagsamhet där den fyller en samhällsfunktion och där alltså, för att använda mina ord i remissdebatten, nödvändigheten och inte den frestande lustan gör staten till företagare. Jag vill att de statliga företagen skall gå bra, och jag vill också att Kalmar verkstads AB skall gå bra. Det ville jag redan 1969, och den motion som jag då väckte i andra kammaren får ses som ett bevis för min vilja till positiv medverkan. Kanske hade sådana undersökningar, sådana förberedelser och sådan planering, som jag då efterlyste i samband med att man äskade ett kapital på strax under 15 miljoner kronor, kunnat förhindra att Kalmar verkstads AB hamnat i det läge där det nu är. Man måste fråga sig vad som nu skall hända. Av aktiekapitalet är uppenbarligen 16 miljoner kronor förbrukade — ja, verkställande direktören har t.o.m. sagt att förlusten skulle ligga på 16-20 miljoner kronor. Balansräkningen kan väl inte uppvisa så särskilt stora reserver sedan pågående projekt redan har balanserats. Vad händer nu — skall goda pengar slängas efter dåliga? Fordras det ett tillskott till aktiekapitalet för att undvika att företaget går i likvidation och för att verksamheten över huvud taget skall fortsätta? I sådana här fall noterar man vilka fördelar utöver de privata företagens som de statliga företagen har. Är man pank, sätter man behovsskålen under kranen och skaffar på det sättet mera kapital. Det är kanske fel att säga att den privata industrin är diskriminerad, men uppenbarligen är statliga företag privilegierade. Jag vill till sist bara fråga, om man har avsett att ta kontakt med annan bilindustri i Sverige. Det kanske vid Kalmar verkstads AB kan finnas en del goda tillgångar, som den svenska bilindustrin kunde ta hand om. Varför inte försöka åstadkomma ett sådant samarbete?

Herr talman! Det var med viss förvåning man inom Kalmar län mottog bulletinerna från Kalmar verkstads AB om situationen i företaget. De var så mycket mera intressanta som det rörde sig om ett statligt företag och som man i detta fall fick belägg för bristande information. Jag vill bara påpeka att det från regeringens håll i samband med inrättandet av det statliga förvaltningsbolaget skrevs att särskilda krav bör ställas på de statliga företagen när det gäller informationen till de anställda. Det inträffade är ett flagrant exempel på att denna regel inte följts. I sitt svar säger industriministern att han redan under våren 1970 fick de första negativa indikationerna på att utvecklingen inom företaget inte var så gynnsam som man hade hoppats. Det kan vidare konstateras att det vid den bolagsstämma, som hölls under sommaren 1970, inte kom fram något alls av de varningar, som man tydligen kände till, utan att allting målades i ljusa färger. Detta tycker jag är så mycket mera allvarligt som regeringen ju tidigare talat — och fortfarande vill göra det, förmodar jag — så mycket om insyn. Man vill öka insynen i de privata företagen för att i tid kunna ingripa när komplikationer av det ena eller det andra slaget uppstår. I det nu aktuella företaget har staten hundraprocentig insyn. Även kommunen bör ha insyn i företaget, eftersom den är representerad i företagets styrelse. Ingen av de närmast berörda parterna har alltså fått reda på svårigheterna. Däremot har Statsföretag tydligen varit informerat och gjort undersökningar, vilket man i och för sig bör notera. Det märkliga är emellertid att företagets egen styrelse enligt vad som framgått i pressen inte alls fått några informationer utan varit precis lika ovetande som de anställda och medborgarna i övrigt. I en debatt den 2 februari, när läget tydligen stod klart både inom departementet och inom företaget, tillfrågades en representant för industridepartementet om förhållandena vid Kalmar verkstads AB, varvid han vägrade att på något sätt gå i svaromål. Därför tvingas jag konstatera att det faktiskt har skett en systematisk mörkläggning av det här företaget, av produktutvecklingen osv. Det rimmar synnerligen dåligt med den näringspolitik som statsrådet Wickman är den främste talesmannen för. Man talar ju gärna om att staten skall ha insyn, att näringslivet i och för sig har en samhällsfunktion och att alla bör vara så informerade som möjligt. Till sist, herr statsråd: Vad tänker statsrådet göra med det här företaget? Vi hörde att aktiekapitalet i stort sett är förbrukat. Tänker man låta företaget gå i likvidation?

Herr talman! Jag tror att både herr Ericsson i Åtvidaberg och herr Krönmark i verkligheten håller med mig, när jag säger att det måste vara rätt rimligt att jag inte vill redovisa läget i företaget och företagets framtidsplaner, innan detta läge är ordentligt klarlagt. Det arbetet pågår fortfarande, liksom självfallet också planeringen och övervägandena om strategin för företagets rekonstruktion. Det är självklart att företaget måste ha ett tillskott från ägaren. Det är Statsföretags uppgift, så som den har fastställts av riksdagen, att svara för dotterbolagens rekonstruktion i fall som detta. Kalmar verkstads AB är ett gammalt företag. Jag tror att det grundades 1902. Jag har inte forskat närmare i historien, men jag förmodar att det är ett statligt företag som den socialdemokratiska regeringen har ärvt från den gamla borgerliga tiden, vilket kan vara värt att påpeka. Jag tycker det är riktigt att framhålla, att de problem som företaget har, de problemen delar KVAB med andra företag i den bransch som producerar rullande järnvägsmateriel. För att kompensera sig för den minskning i efterfrågan och därmed den minskning i produktion och sysselsättning som skulle följa gick företaget in på landsvägsfordon. Det var denna nyorientering som riksdagen 1969 var med om att finansiera genom den aktieteckning som då skedde. Den nya produktgrupp som tillfördes företaget har inte alls nått den försäljningsvolym som planerades, och det är den akuta orsaken till företagets nuvarande problem. Det problemet måste lösas i det framtida rekonstruktionsarbetet. Av skäl som herr Ericsson säkert begriper vill jag inte gå in på hur den rekonstruktionen kommer att utformas. Jag vill bara försäkra, eftersom herr Ericsson talade om samarbete, att det torde finnas få personer i den statliga företagsamheten som lika klart inser nödvändigheten av och är lika angelägna som jag att nå industriellt riktiga lösningar i samarbete mellan statliga och privata företag. Någon mer detaljerad kommentar på den punkten vill jag inte lämna för dagen. Herr Krönmark var nog en aning oförsiktig i sina angrepp på bristande information och insyn. Låt mig bara säga — jag ser att tiden snart är ute för mig, men vi har ju ett replikskifte till — att i företagets styrelse sitter dels en representant för den fackliga organisationen, dels en representant för de anställda i företaget. Detta är ägarens åtgärd för att förvissa sig om att informationen skall fungera i företaget. Jag vill fråga herr Krönmark, som kan passa på att svara när han får sin replik: Vilka privata företag är i det avseendet överlägsna Kalmar verkstads AB?

Herr talman! Det var positivt vad herr Wickman sade om att vi får en fullödig information senare och att man tar med även samarbetsfunderingarna i bilden när man rekonstruerar företaget. KVAB:s situation har naturligtvis kommit som en överraskning inte bara för de anställda utan för flera. Uppenbarligen skrällde väckarklockan i industridepartementet — enligt den tidsplan vi nu har hört — ganska sent. Det måste i så fall tolkas som om rapportsystemet icke är fullkomligt. Det kan även tolkas så att kontrollsystemet inte helt fungerar. Jag hoppas att man också tar hänsyn till detta vid en rekonstruktion. Det är bra med en aktiv näringspolitik. Det är nog bra att riva i gång en massa aktiviteter, men man måste också sköta dem, kontrollera dem minutiöst. Planering — personalplanering, produktionsplanering, produktplanering osv. — måste man sköta med största intresse. Statlig företagsamhet är ingenting som man kan sköta ”med vänster hand”. Det är riktigt att ärendet i dag gäller Kalmar verkstad, men det finns en rad exempel på misslyckanden som gör att man ibland är orolig för framtiden. Försvarets fabriksverk är ett bland många exempel, den planerade skidfabriken i Boden ett annat. Jag vet att företagsskötsel är någonting svårt, och jag vet att både konjunkturer och konkurrens vill sätta krokben för företagandet och företagarna. Jag har förståelse för att det finns dugliga företagare och välskötta företag i svåra eller hopplösa branscher, men fördenskull skall man i stället manas till minutiös planering. Kommer ett äskande om nytt kapital hoppas jag att riksdagen nästa gång får ett betydligt mera fullödigt material och bättre underlag, och jag hemställer att den motion som 1969 låg till grund även kommer att finnas med i bilden vid funderingarna när man nu går att rekonstruera den långsiktiga planeringen och även företaget som sådant. Men som sagt: Det gäller att bereda och kontrollera all statlig företagsamhet. Herr Wickman! Vi återkommer alltså!

Herr talman! Eftersom industriministern var vänlig nog att svara på min fråga, skall jag kvittera detta genom att svara på den fråga som han ställde till mig. Då vill jag säga att när det gäller insyn och information råder i alla fall den skillnaden att privata företag aldrig gör så yviga uttalanden om sin avsikt att informera, även om jag vet att man också på den sidan är medveten om vikten av information. Men mot den bakgrunden är det helt naturligt att man ställer minst lika stora krav på ett statligt företag som vi gör på ett privat företag. Jag vågar t.o.m. påstå att vi har och bör ha moralisk rätt att ställa ännu större krav på det statliga företaget. Det visar sig att man inte motsvarat dessa krav. Herr Wickman säger att Kalmar stad och de anställda i företaget har representanter i styrelsen och att man därmed kunnat svara upp mot ett informationsbehov. Det framgår ju av statsrådets eget svar att Statsföretag AB kände till situationen. Men här har tydligen inträffat det fantastiska att styrelsen vid det företag det gällde inte visste något förrän i stort sett alla människor i detta land fått reda på det. Då får man säga att det verkligen i väsentlig grad brustit i fråga om information. Därtill kommer som jag framhöll i mitt tidigare inlägg att i en debatt den 2 februari — jag tolkar statsrådets svar så att man i departementet då visste om problemen — ville inte ens en representant för industridepartementet på något sätt kommentera det hela. Då måste jag säga att detta helt och hållet strider mot de principer beträffande information som vi har inom såväl det offentliga som det privata näringslivet. Jag önskar precis som herr Ericsson i Åtvidaberg att även statliga företag skall vara välskötta och fungera väl. Men då har jag i alla fall förhoppningen att vad som hänt där nere skall noteras med beklagande och att statsrådet nu må vara beredd att på alla sätt se till att detta blir en enstaka företeelse och att sådana händelser inte behöver upprepas — att vi får den öppenhet som vi talar om i alla andra sammanhang.
Herr talman! Det förefaller som om herr Krönmark inte har lyssnat på mitt svar och inte heller har läst det — ehuru ju möjlighet härtill faktiskt föreligger. Jag är alltså tvungen att upprepa vad jag sade i mitt första anförande. När jag genom Statsföretag blev informerad om bekymmer över utvecklingen i Kalmar verkstads AB byggde den informationen på förhållanden som styrelsen självfallet kände minst lika bra till som vi, nämligen att försäljningen av Tjorven låg långt under de budgeterade siffrorna. Sedan pågick, vilket framgår av mitt svar, en diskussion mellan styrelsen för Kalmar verkstad och ledningen i Statsföretag om hur utvecklingen skulle tolkas. Det är lätt att i efterhand — och en del kan mena att det var lätt även då — säga att man hade en alltför optimistisk bedömning om att utvecklingen skulle svänga under året. Men detta är en helt annan sak än att påstå — vilket herr Krönmark upprepade gånger gör — att information medvetet skulle ha undanhållits. All den information som styrelsen för Kalmar verkstad och verkställande ledningen i Statsföretag hade gick direkt till de anställda genom företagsnämnden.

Sedan har en tjänsteman i industridepartementet åberopats för att belägga en ovilja från departementet att informera. Jag tycker det är egendomligt att herr Krönmark riktar en sådan anklagelse mot honom utan att på något sätt gjort sig underrättad om förhållandena. Jag kan försäkra herr Krönmark att den tjänstemannen inte sysslar med statliga företag; han hade inte en aning om läget vid Kalmar verkstad. Det är inte meningen att alla tjänstemän i industridepartementet skall vara informerade om de statliga företagen — vi har också andra arbetsuppgifter. Vi sysslar faktiskt i industridepartementet inte bara med statliga företag, herr Krönmark.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om jag anser att verkställda granskningar av den statliga företagsamheten, bland annat den av försvarets fabriksverk bedrivna verksamheten, ger anledning till en närmare Översyn av dessa företags skötsel. Granskningen av den statliga företagsamheten sker när det gäller bolagen av deras revisorer enligt reglerna i aktiebolagslagen. Det ankommer på såväl ägaren som vederbörande bolagsstyrelse att vidta de åtgärder som revisorernas granskning kan föranleda. I fråga om affärsverken utför riksrevisionsverket granskning av deras räkenskaper och ger anvisningar om tillämpning av gällande föreskrifter för redovisning m.m. Riksrevisionsverket gör också särskilda förvaltningsrevisioner som i stort innebär en granskning av verkens skötsel. En sådan förvaltningsrevision har nyligen gjorts rörande förenade fabriksverken och resulterat i vissa synpunkter på målformulering och rationalitet m.m. Fabriksverken har såsom framgår av bilaga 15 till årets statsverksproposition redan genomfört rationaliseringsåtgärder på vissa områden och struktureringsoch rationaliseringsarbete pågår på andra. Jag kan också nämna att affärsverksdelegationen i november förra året tillsatte en utredning om verksamhetsinriktningen för fabriksverken. De nu vidtagna åtgärderna i fabriksverken får självfallet inte betraktas som tillräckliga för att nå fram till önskad rationalitet. Sådana åtgärder skall vidtas kontinuerligt och hör till företagsledningens främsta uppgifter. Detta gäller också för andra statsägda företag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret. Riksrevisionsverkets rapport från januari i år belyser översiktligt tillståndet inom förenade fabriksverken de senaste fem, sex åren. Och det måste sägas, att det inte är småsaker som där kommer fram. Stora delar av verken har sedan flera år fått sin ställning undergrävd. Dessa delar har över 1 500 anställda vilkas trygghet och framtid kan sättas på spel. Problemen väntas enligt rapporten bli bestående de närmaste åren. Vid ett av verken har en produkt med låg lönsamhet till stor del fått undantränga en annan produkt med god lönsamhet. Vid samma verk har kylprodukter år efter år sålts med konstant förlust. Vid ett annat verk har produkter till marinen sålts med förlust, trots verkets monopol på leveranser av det slaget. Brister i redovisningsmetoden har omöjliggjort kunskap om de verkliga kostnaderna. Vid ett av de verk som gått bra har man bara sysselsatt två man med produktutveckling och bara satsat 5 000 kronor per år på bättre fackutbildning av arbetarna. I andra fall har man årligen lagt ner stora kostnader på utveckling utan att produkterna nått tillverkningsstadiet. Fabriksverken har satsat på export av militära produkter, trots nedåtgående exporttrend och trots att det måste vara politiskt föga realistiskt att ett neutralt lands statliga vapenindustri bygger på sådana förhoppningar. Sistnämnda förhållande understryks för övrigt också i rapporten. För marknadsföring av kompenserande civil produktion arbetar endast fem anställda mot 20 för militäroch exportprodukter. Det redovisningssystem som under dessa år använts har inte medgett lönsamhetsbedömningar för olika produktgrupper eller leveranser. Redovisningen har också framställt resultaten som alltför gynnsamma. Rapporten säger att nödvändiga korrigeringar väsentligt förändrar den bild som den officiella redovisningen synes ge. Enligt rapporten har utvecklingen av civil ersättningsproduktion saknat linje och inte fått stöd i någon centralt formulerad målsättning. Härom heter det att ”det kan inte sägas att de försök som gjorts hittills har varit ägnade att lägga en solid grund för en lönsam expansion på nya områden av större betydelse”. Fabriksverkens problem är inte nya. Deras verkningar har kunnat spåras åtminstone sedan 1967/68. Man frågar sig: Vilken bevakning har man i industridepartementet av de statliga företagen, när sådant kan få utvecklas ända till den kritiska punkt som nu har nåtts?

Herr talman! Jag skall börja med att svara på herr Svenssons allra senaste fråga och vill då upplysa honom om att industridepartementet icke har haft med fabriksverken att göra mer än ett år. För frågor om aktioner under 1967 och 1968 är jag alltså inte rätt adressat. Det finns emellertid en likhet mellan Kalmar verkstad och fabriksverken som det kan vara skäl att peka på i det här sammanhanget. I båda fallen gäller det företag som arbetar i en bransch där efterfrågan är avtagande, och båda företagen står därmed inför de svåra omställningsproblem som det innebär att få en ny produktsammansättning. Det är mycket lätt att säga att det borde ha gått snabbare, det borde ha varit framgångsrikare. Men det arbete som har pågått i fabriksverken efter dessa nya riktlinjer är relativt nystartat. Vi skall inte inbilla oss — och det gäller oberoende av om vi ställer anspråk på statliga företag eller på privata — att en sådan utveckling skall kunna ske så snabbt som vi i och för sig skulle önska. Jag vill inte gå in i detalj på de kritiska synpunkter som riksrevisionsverket framför. Jag nämnde i mitt svar att en förvaltningsrevision är den teknik med vilken vi arbetar för att övervaka affärsverkens skötsel. Vi får tillfälle att återkomma till denna fråga också. Det kan verka tjatigt att jag gör det i det här fallet med, men jag har samma skäl nu som när det gällde KVAB, nämligen att jag inte vill uttala mig innan det fullständiga materialet föreligger. Jag har begärt in ett utlåtande av fabriksverken själva över riksrevisionsverkets synpunkter, eftersom jag tycker det är anständigt att låta det ansvariga verket självt redovisa sin policy och sin bedömning av i varje fall vissa av de anmärkningar som är framställda. Som framgår av statsverkspropositionen — om herr Svensson har läst den på den här punkten — är fabriksverken i gång med ett arbete precis efter de riktlinjer som riksrevisionsverket rekommenderar. Att resultaten inte gör sig gällande inom loppet av ett eller två år beror faktiskt inte på fabriksverken utan på att verkligheten är en trögrörd materia, inte bara i Sverige.

Herr talman! Jag underskattar visst inte de speciella svårigheter som fabriksverken med sin tillverkning och sin inriktning dras med. Men de understryker behovet av att industridepartementet inte bara låter saker och ting passera utan att man är ute i tid och på ett annat sätt än hittills följer de statliga företagen. Kejsar Napoleon III av Frankrike, även kallad Napoleon den lille, tillämpade den administrativa tekniken att han lät de statliga företagen misskötas för att man skulle få fram en borgerlig opinion mot statlig företagsamhet. Nu tilltror jag visst inte statsrådet Wickman sådana napoleonska ambitioner, men effekten av sådana här händelser, som inträffar gång på gång, blir tyvärr densamma, nämligen att en borgerlig och reaktionär opinion får vatten på sina kvarnar. En åtgärd som herr Wickman ganska nyligen har vidtagit inom statsföretagsamheten är även så pass säregen att den bör påtalas här. Efter vad som hänt under en följd av år i fabriksverken med den djupt bristfälliga företagsledning som där uppenbarligen har förekommit, utnämndes verkens direktör till verkställande direktör i Statsföretag AB. Han skall nu tydligen få lyckliggöra hela statsföretagsamheten med sina framstående ledaregenskaper. Jag kan inte hjälpa att jag tycker att den åtgärden är ett allvarligt administrativt klavertramp.

Herr talman! Även om det förhåller sig så att vi alla just nu brottas med hela vårt samhälle omspännande ekonomiska problem av allvarligaste karaktär, kan vi inte på grund av dessa problem lägga åt sidan de andra viktiga och mera långsiktiga problem som vi nu skall behandla. Ingen har ju heller ifrågasatt att så skulle ske. Det vore naturligtvis fel, herr talman, att påstå att dagens alkoholproblem enbart är en fråga om mellanölet och följderna av dess frisläppande 1965. Man kan kanske lätt få ett intryck av att alkoholproblemet skulle vara så jag höll på att säga relativt enkelt som att det skulle röra sig om mellanölet, när man läser de betänkanden som avgivits av bevillningsutskottet förra året och av skatteutskottet i år med anledning av ett stort antal motioner. I år är det tio motioner som behandlas i ett och samma betänkande. Alkoholproblemet är självfallet liksom de flesta samhällsproblem som vi arbetar med egentligen inte ett problem utan ett komplex, sammansatt av många problem.

Det rör sig om det moderna arbetsoch fritidslivets monotoni och brist på mänskligt positiva och trivselskapande inslag.

Lika oriktigt som det alltså är att uppfatta det moderna alkoholproblemet som enbart en fråga om mellanölet skulle det dock vara att göra gällande att dagens alkoholproblem just inte alls hade något att göra med mellanölet. Att intresset kommit att koncentrera sig på denna bit av alkoholproblemet sammanhänger i det närmaste med vad som hände 1965, då en riksdagsmajoritet drev igenom mellanölsreformen, och med vad som därefter gjorts för att så effektivt som möjligt förverkliga denna reform.

Före kriget låg denna gräns vid 3,2 viktprocent. 1961 års riksdag godtog i stort det betänkande som avgavs 1959 av 1954 års bryggeriutredning, och frågan om ett mellanöl kom då inte upp, något som säkerligen sammanhänger med att riksdagen 1957 avvisat ett förslag om att detta öl skulle införas. När propositionen om praktiskt taget fri försäljning av mellanöl genom livsmedelshandeln lades fram 1965 skedde detta nästan utan annan motivering än att denna dryck genom sin blotta existens, genom sitt inträde på marknaden, skulle slå ut starköl och starksprit eller i varje fall kraftigt konkurrera med dessa drycker. Vi var ganska många som tvivlade och gick emot förslaget, vilket lades på riksdagens bord under en sällsynt omfattande publicitet eller rättare sagt propaganda i press, radio och TV, uppföljd av en tidvis intensiv och påträngande reklam genom bryggeriindustrin. Jag tillåter mig, herr talman, att erinra om de fyra skäl mot mellanölets införande som jag anförde i debatten i denna fråga den 21 maj 1965 i riksdagens andra kammare. De framfördes redan då i komprimerad form, jag skall givetvis endast i största korthet beröra dem här. 1. Alkoholsvagare drycker, t.ex. mellanöl, är inte problemfria ur social synpunkt. Även dessa drycker ger påverkanseffekter, som visserligen kan vara mindre än de som starksprit ger men ändå ofta fullt tillräckliga för att i det moderna trafikoch maskinsamhället vara klart riskabla. Redan två till tre flaskor mellanöl torde, särskilt i kombination med trötthet eller konsumtion av någon tablett, ge riskabel påverkan, eventuellt t.o.m. så stark att den kvalificerar för rattonykterhetsbrott. 2. Det finns betydande alkoholproblem även i de s.k. ölländerna, t.ex. Danmark och Västtyskland, och där ökar starkspritkonsumtionen jämsides med den stigande ölkonsumtionen. Det torde alltså inte vara fråga om ett utbyte av ölsorter. Jag framhöll att man dock gärna skulle vilja få veta mera om detta genom att på ort och ställe noga ta reda på om något utbyte verkligen sker av starksprit mot någon av öldryckerna. Det mest sannolika är väl att mellanöl blir en kompletteringsdryck till de alkoholstarkare dryckerna, i många fall en direkt förmedlare av konsumtion av starkare drycker. Ölalkoholism var för Övrigt inte ens före mellanölsreformen något okänt problem och är det tyvärr inte heller nu. 3.

4. Omstruktureringseffekten måste på grund av nu antydda omständigheter bli mycket måttlig genom den föreslagna åtgärden att enbart släppa fram mellanölet till fri försäljning. Det kan nog bli en omstrukturering av en sådan åtgärd men i så fall från det vanliga ölet till det starkare mellanölet och alltså inte den omstrukturering man oftast talar om, nämligen ett utbyte av starkare drycker mot svagare. Om man skall få till stånd en sådan omstrukturering av ölkonsumtionen som man brukar åsyfta, får man nog tillgripa helt andra medel än enbart en mellanölsreform. Herr talman! Ungefär så här motiverade jag mitt motstånd mot mellanölsreformen, en motivering som tycks stå sig bra, då vi nu har fem års trist erfarenhet av denna reform, särskilt rörande utfallet bland en viss och ganska stor del av ungdomen. Vad jag särskilt tryckte på var att djupgående utredning på de punkter jag sålunda här kort refererat till inte låg till grund för reformförslaget. Vad kan man då göra åt mellanölsmissbruket såsom en del av det svårbemästrade samhällsproblem som alkoholproblemet i stort utgör? Patentlösningar torde ingen kunna erbjuda. Naturligtvis skall detta specialproblem ses i sitt större alkoholpolitiska sammanhang, men riksdagen 1970 och skatteutskottet i år anser likväl och med rätta att detta delproblem är så allvarligt att det bör behandlas med förtur. Skatteutskottet gör denna sin bedömning med ökat eftertryck jämfört med vad som uttalades av 1970 års bevillningsutskott. Orden ”skyndsamt” och ”snabbt” förekommer på fyra ställen i motiveringen för Flera motionärer påyrkar i år liksom förra året försäljning med lagligt stödda restriktioner av olika typ och ger därmed till känna sin uppfattning att de frivilliga försäljningsinskränkningarna är otillräckliga eller tämligen verkningslösa. Jag vill gärna peka på att bevillningsutskottet 1970 motsatte sig mellanölsförsäljning genom Systembolaget, ett yrkande som återkommer även i år från motionärers sida.

Med tanke på den effektivitet och slagkraft varmed mellanölsreklamen och mellanölsförsäljningen bedrivits och de ogynnsamma effekterna därav på nykterhetstillståndet, särskilt inom vissa ungdomsgrupper, kan jag dock förstå och även godta och uppskatta att utskottet inriktat sig på att få till stånd snara åtgärder mot mellanölsmissbruket. Jag hoppas, herr talman, att utskottet i år liksom bevillningsutskottet 1970 även haft sin uppmärksamhet riktad på de svåra problem som pubväsendet, som nu håller på att utveckla sig, är i färd med att skapa.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

Herr talman! Det är ganska intressant att riksdagen bara några månader efter att vi haft en debatt om ölet och då skrivit ganska kraftfullt att man förväntar sig att den sittande utredningen med förtur behandlar dessa problem återigen behandlar frågan. Det nya skatteutskottet bara instämmer i vad bevillningsutskottet skrev i höstas och skärper t.o.m. tonen — man räknar med att den alkoholpolitiska utredningen med förtur skall behandla mellanölsfrågan, och inte bara detta utan den skall göra det skyndsamt. Det är dock synd att det inte framgår av betänkandet att detta är just vad som sker i utredningen. Alkoholpolitiska utredningen har sedan november månad intensivt arbetat just med mellanölsfrågorna och gör det också för närvarande. Man kan vänta ett avgörande så småningom. Att vi får två debatter så nära inpå varandra hälsar jag med tillfredsställel se, ty det är viktigt att alkoholdebatten hålls levande. De tendenser som vi kan iakttaga när det gäller alkoholbruket och framför allt mellanölsbruket är så oroande att det finns all anledning att diskutera frågan. Det har sagts många gånger, men jag vill återigen understryka det, att alkoholproblemet är det svenska samhällets största sociala problem i dag. Ändå är det för mig överraskande att så många motioner väckts, vilka enbart syftar till restriktiva åtgärder. Jag kan inte finna mycket rim och reson i ett motionsyrkande som går ut på att vi skall avskaffa mellanölet, att det inte längre skall få tillverkas eller att vi i andra hand skall förklara mellanölet vara rusdryck och att detta alltså skall säljas enligt rusdrycksförsäljningsförordningen, dvs. via Systembolaget. Andra har klart uttalat att det inte skulle få säljas i livsmedelshandeln utan i systembutikerna. Jag har all respekt för den uppfattningen, men jag undrar om de som förfäktar den meningen riktigt tänkt igenom konsekvenserna. En praktisk konsekvens är att vi måste bygga ut våra systembutiker rätt ordentligt om vi skall få rum med alla ölflaskor och alla ölburkar. Vi konsumerar ju ändå 310 miljoner liter öl per år, och det blir en rätt skrymmande mängd av flaskor och burkar — över en miljard. Det är ganska många backar som skall få plats på försäljningsstället. Det innebär som sagt att vi måste bygga ut systembolagsbutikerna eller etablera särskilda ölhallar runt om i landets kommuner. Det är den praktiska sidan av saken. Den tycker kanske en del att man borde kunna klara; om problemet är så allvarligt borde vi kunna satsa på detta.

Men vad innebär det — och jag skulle kunna vända mig till fru Åsbrink, som har motionerat på denna punkt — att vi lockar alla människor som skall köpa några mellanöl att gå till Systembolaget, där alla de andra alkoholhaltiga dryckerna finns? Det är kanske lite för naturligt för människor som kommer in på ett försäljningsställe att köpa med sig en halva renat när de ändå är där. Det är en annan sida av saken, som vi också måste beakta. Jag tycker således att även om vi har all anledning att känna oro inför utvecklingen går man dock ibland litet till överdrift. Ölet blir gärna felaktigt beskyllt för att vara orsak till alla problem och till berusning i de enskilda fallen.

Det är tyvärr alltför vanligt att man intar någon starkdryck i början av kvällen och under resten av kvällen uppehåller berusningen med öl. På det sättet blir ölet beskyllt för att vara den ende boven i dramat. Det har gjorts undersökningar i samband med några uppmärksammade brott. Vi minns hur det stod i tidningarna: ”Mellanölsberusade ungdomar slog ihjäl gammal man.” Det var ett av de fall — det förekom tre till — där man gjorde en särskild undersökning. I samtliga fall fick ölet i massmedia skulden för berusningen och indirekt för själva brottet — vilket i detta fall var mycket tragiskt. Av polisrapporterna framgår att de senare utredningarna visade att det inte var enbart mellanöl utan också andra drycker som vederbörande hade intagit. Det bör också beaktas. Sedan bör man ställa sig frågan: Vad hade vår ungdom druckit i dag om inte detta mellanöl hade funnits, om det inte hade blivit ”inne” att dricka mellanöl? Här kommer jag till frågan, i vilken mån vi har nått det alkoholpolitiska mål som vi i Sverige har ställt upp för oss sedan slutet av 1950-talet: att försöka styra över konsumtionen från starkare till svagare drycker. Mina ärade kolleger måste väl ändå medge att på den punkten har vi lyckats komma en bit på väg. Vi har trängt tillbaka starkspritkonsumtionen. Jag skulle tro att en hel del minns hur vi i början av 1960-talet sade att i Danmark består den totala konsumtionen till 60—65 procent av öl men i Sverige till 60—65 procent av starksprit. I en debatt för en del år sedan ställde jag frågan — jag tror t.o.m. att det var till herr Wiklund i Stockholm: Om vi inte kan komma ifrån alkoholkonsumtion över huvud taget, vilket konsumtionsmönster väljer vi? Jag tror att också herr Wiklund höll med mig om att visst väljer vi den svagare drycken, om vi absolut måste acceptera någon form av alkoholkonsumtion i samhället. I dag utgör ölet en mycket större del av den totala konsumtionen än tidigare. Vi har trängt tillbaka starkspriten till under 50 procent av den totala konsumtionen. Jag ser det som något positivt, och jag tycker att de som vill försöka bedöma denna fråga sedd ur alla aspekter också bör ta med detta i sin bedömning. Därför återkommer jag till frågan: Vad hade våra ungdomar druckit om inte mellanölet hade funnits, om det inte hade blivit ”inne” att dricka mellanöl? Jag minns från åren 1959—1960—-1961 hur man hittade ett fruktansvärt stort antal tomma ”halvpannor” runt omkring dansbanor och idrottshallar och sådana lokaler som användes för skoldanser och liknande. Det var ett verkligt problem då. Sedan har det blivit ölflaskor och ölburkar i stället. Det anser jag också vara otillfredsställande, men om jag måste acceptera något av detta är det fråga om vilket jag väljer. Då väljer jag naturligtvis den dryck som är förenad med de minsta skaderiskerna. Det kan sägas att om inte mellanölet hade funnits och det inte hade blivit så inne, som det heter, att dricka det, hade man eventuellt druckit starksprit i stället. Då kanske någon hade sagt: Ja, men det är inte lika lättillgängligt, och därför hade antalet konsumenter i alla fall blivit mindre. Det måste jag helt instämma i. Men frågan blir hur vi skulle klara dessa färre alkoholkonsumenter. Trots allt är det större problem med alkoholkonsumenter som inmundigar starksprit än med alkoholkonsumenter som använder en svagare alkoholdryck. Vårt problem hade nog i alla fall varit stort eller kanske t.o.m. större. Mina damer och herrar! Kanske känner ni till att det på Råsundastadion och vid en del andra idrottsanläggningar bedrivs försök med mellanölsutskänkning. Det är många som har varit upprörda över det, och det är väl inte utan att man själv undrar om ölet passar ihop med idrott — fotboll, ishockey, bandy osv. Vi har varit inne på tanken att det inte är något lyckligt försök och att vi nog borde stoppa det. Men jag har för bara några dagar sedan fått höra från ledande personer inom svensk idrott — och det tycker jag är rätt intressant i det här sammanhanget — att nu är det inte lika vanligt att folk har flaskan innehållande starksprit i byxfickan eller portföljen. De menar att det beror på att man i stället kan dricka en mellanöl på läktaren intill fotbollsplanen, ishockeyplanen eller vad det rör sig om. Hur vet man det? Jo, man räknar bara antalet tomflaskor efter evenemanget och finner att det i dag är avsevärt mindre. Nu frågar man från idrottshåll vilket vi föredrar — att dessa människor på läktaren står och smygsuper ur sina medhavda flaskor med starksprit eller att de har möjlighet att vid serveringen få sig en mellanöl. Vi vill naturligtvis hellre att de skall dricka kaffe, men det förekommer ändå en viss konsumtion av öl i sammanhanget. För ett par dagar sedan fick jag höra från en skolstyrelseledamot att man i hennes hemkommun hade observerat att haschrökningen minskat. Men man hade fått ett annat problem — ungdomarna dricker öl i stället. Hon sade: Vi funderar nu på vilket vi som ansvariga i skolstyrelsen bör föredra — att de röker hasch eller att de dricker mellanöl. Hon frågade mig: ”Vad tycker du Alf?” Och jag för frågan vidare: Vilket föredrar vi — att våra ungdomar röker hasch eller att de dricker mellanöl? Jag förstår att flera ögonblickligen reagerar och skulle vilja säga: Ingetdera! Naturligtvis instämmer jag helt med det, men vi måste ändå se till realiteterna. När det trots allt förekommer en konsumtion, måste vi försöka få ungdomarna att använda det minst farliga. Flera av de åtgärder som föreslås i motionen skulle alltså enligt min mening uppfattas negativt av många bland vårt folk, inte minst bland ungdomarna. Det gäller ju att förankra bestämmelser och förordningar i rättsmedvetandet, och jag tror att man skulle ha mycket svårt att göra det när det gäller ett förslag om avskaffande av mellanölet. Det finns en hel del andra förslag som jag inte tror kommer att accepteras av den stora majoriteten. Man frågar sig då vad vi skall göra, vad vi har för recept. Herr Wiklund kom också in på den frågan i slutet av sitt inlägg, och han betonade informationen. Det har jag gjort ett par år, och jag har menat att information är den positiva, konstruktiva åtgärd som vi borde satsa på i första hand, innan vi tar till de andra, restriktiva åtgärderna. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att när riksdagen 1954 fattade beslut om motboksreformen, som ju var en liberaliseringsreform, beslöt riksdagen att vi avsevärt skulle öka samhällsinformationen i alkoholfrågan. Dessutom skulle undervisningen i vårt skolväsende ökas och effektiviseras. De som var med då och var intresserade av denna fråga minns också att det år 1955 genomfördes en rätt omfattande informationskampanj, som kostade över två miljoner kronor. Det blev så småningom CFN — Centralförbundet för nykterhetsundervisning — som organiserade denna information. Men hur gick det sedan? Vad har vi haft i fråga om samhällsinformation i alkoholfrågan under de senaste 15 åren? Vad har skett i skolan när det gäller undervisning i alkoholfrågan? Här kan man verkligen ha anledning att höja rösten. Man kan beteckna det som ett fiasko, som en riksskandal, att inte myndigheterna på alla håll följde riksdagens intentioner 1954. Samhällsinformationen har inte ökat under dessa 15 år. I dag kostar den mellan 4 och 5 miljoner. Vi får in ungefär 3 miljarder i skatteinkomster på dessa drycker. Men det enda vi gör när det gäller samhällsinformationen är att vi strör ut litet pengar här och var till organisationerna och genomför små, halvhjärtade upplysningskampanjer ibland. Men det är ju långtifrån vad man hade tänkt sig i förberedelserna för 1955 års motboksreform. Då väntade man sig helt andra krafttag på detta område. Och ännu allvarligare är det som gäller skolan. Visst skrevs det in i timplaner och läroplan att alkoholundervisningen skulle förbättras och utökas. Men vad man verkligen försummade var informationen till dem som skulle meddela undervisningen till eleverna i svensk skola. Exempelvis biologilärarna fick ingen form av ordentlig och grundlig undervisning i alkoholfrågan. Det blev tyvärr naturligare för biologiläraren att syssla med kryptogamerna och deras generationsväxlingar och med gälbågarnas skiftande öden än att ägna sitt intresse åt alkoholfrågan. Biologiläraren hade helt enkelt inte kunskaper för det — han kände olust vid tanken på elevernas frågor, och han trodde sig inte om att kunna bemöta elevernas invändningar. För övrigt var det för få timmar för att man skulle kunna få bort den studentikosa inställningen till alkohol som kanske omöjliggör ett verkligt allvarligt engagemang i dessa frågor.

— Tänk om vi skulle gå ut och göra en gallup bland svenska ungdomar i dag och ställa frågor som mätte deras kunskaper i alkoholfrågan! Det skulle bli ett mycket, mycket dåligt resultat. Tänk om vi skulle gå ut och fråga svenska föräldrar vad de kan i alkoholfrågan och om de vet hur de skall fostra sina barn i detta ämne! Så mycken villrådighet vi skulle få samlad i en sådan undersökning, och så mycken brist på kunskaper vi skulle bli varse. Och som sagt: Gå ut och fråga den svenske biologiläraren! Gå ut och fråga läraren i samhällskunskap, som också skall undervisa i alkoholfrågan! Gå ut och fråga klasslärarna, som på grundskolestadiet skall undervisa i detta ämne, vad de kan! Det är nästan en riksskandal, herr talman, att vi inte har gjort någonting åt detta under dessa 15 år. Och här ligger, menar jag, en av orsakerna till de oroande tendenserna beträffande alkoholmissbruket. Nu skall det sägas att det under de allra senaste åren börjat hända ting när det gäller utbildningen av lärare, och vi har väl börjat få en litet annan inställning över huvud taget till informationen. Man kan därför kanske räkna med att det under 1970-talet kommer att hända någonting på området. Men det är många årskullar som har lämnat svensk skola utan att ha fått dessa kunskaper. Jag tycker att det är något av det mest allvarliga. Denna fråga behandlas också i alkoholpolitiska utredningen, och så småningom får vi väl se resultatet. Jag vill, herr talman, sluta med att yrka bifall till skatteutskottets förslag. Jag skulle naturligtvis ha varit mera tillfredsställd om det av betänkandet hade framgått att alkoholpolitiska utredningen just sysslar med dessa frågor. Jag skulle kunna tänka mig att samtliga kammarleda möter är lika oroade som de som väckt motioner i detta ämne under januari månad, och detta gäller nog även alla utanför detta hus som ser tendenserna beträffande alkoholkonsumtionen.
Herr talman! Av herr Wennerfors” anförande fick man nästan det intrycket att det helt och hållet saknas information i alkoholfrågan. Så är det ju inte. Men jag håller med om att det ännu fordras mycket, och jag är glad över att herr Wennerfors vill stödja strävandena att vidta kraftiga åtgärder för att förbättra informationen i alkoholfrågan. Det är tillfredsställande att även herr Wennerfors har upptäckt behovet av information därvidlag. Vidare var det tillfredsställande att det av herr Wennerfors” anförande framgick att alkoholpolitiska utredningen tycks ha upptäckt mellanölsfrågan. Man har nämligen i vida kretsar tvivlat på att det verkligen har stått klart för utredningen hur mellanölsproblemet har utvecklat sig. Herr Wennerfors förklarade att alkoholpolitiska utredningen så småningom kommer att presentera ett förslag, och det står också i skatteutskottets förevarande betänkande att utredningen avser att framlägga förslag i frågan hösten 1972. Men det står ingenting om huruvida det förslaget blir ett delförslag eller inte. Därför skulle jag gärna vilja höra av herr Wennerfors, som ju är ledamot av utredningen, om vi får ett delförslag hösten 1972, eller om betänkandet i sin helhet kommer att framläggas då. Och om hela betänkandet presenteras hösten 1972, när kommer det i så fall några delförslag? Jag vill också fråga om det kan förväntas att vi hösten 1972 får en verkligt grundlig genomlysning av mellanölsproblemet, alltså inte bara ett tyckande som fallet var 1965, då mellanölsreformen drevs igenom. I övrigt skall jag här inte gå in på hela alkoholproblemet, som herr Wennerfors gjorde. Jag tycker att vi kan spara den debatten till dess vi har fått alkoholpolitiska utredningens förslag. Då är väl tidpunkten inne att ta hela den debatten. Vad konsumtionsutvecklingen och nykterhetsläget beträffar ber jag att få rekommendera herr Wennerfors att noggrant läsa vad som står på s. 6 i utskottets betänkande. Där finns det ett diagram som visar hurudan konsumtionsutvecklingen varit.

Herr talman! Det var väl ändå onödigt av herr Wiklund i Stockholm att litet spydigt säga att nu har herr Wennerfors äntligen upptäckt att det behövs information i alkoholfrågan. Herr Wiklund vet ju mycket väl att det i många år har varit min tes att vi skulle utvidga informationen avsevärt. ; Sedan fortsatte herr Wiklund med en annan liten spydighet och sade att nu har t.o.m. alkoholpolitiska utredningen upptäckt att vi har ett mellanölsproblem. Det har utredningen haft klart för sig mycket länge. Utredningen har intensivt sysslat med just den frågan sedan i början av november förra året och gör det alltjämt. Sedan sade jag inte, herr Wiklund, att utredningen så småningom kommer att presentera ett förslag, utan jag sade att det i utredningen kommer till ett avgörande beträffande förtursfrågan, alltså huruvida vi skall lägga fram ett delbetänkande eller inte. Den saken kommer till ett avgörande så småningom. Men jag kan naturligtvis inte här säga någonting om tidpunkten, eftersom det ännu inte har fattats något beslut om den saken. Jag tycker att herr Wiklund skulle kunna vara nöjd med det besked jag lämnade, och som jag förmodar att mina kolleger i utredningen också kommer att lämna senare i debatten, att frågan behandlas med förtur i utredningen.
Herr talman! Nej, jag är inte nöjd med det besked som herr Wennerfors lämnade, att alkoholpolitiska utredningen har hållit på med att studera mellanölsfrågan sedan i november 1970.

Herr talman! Bland de många motionerna i denna fråga finns också en som jag undertecknat. Det är den som kanske gått längst i sitt yrkande. Vi hemställer nämligen, såsom herr Wennerfors också nämnde, att tillverkningen och försäljningen av mellanöl helt enkelt skall upphöra. Då vi väckte vår motion var det mot bakgrund av den utveckling som alkoholkonsumtionen genomgått under de senaste åren. Det är riktigt att den totala alkoholkonsumtionen från 1960 till 1969 ökat med bra nära 50 procent. Herr Wennerfors sade att han är glad över att konsumtionen av starkare alkoholsorter har minskat jämfört med konsumtionen av mellanöl. Men det beror ju inte på att konsumtionen av starksprit har minskat — den är ungefär lika stor nu som 1964, alltså innan mellanölet infördes — utan det beror på att konsumtionen av mellanöl har ökat. Mellanölskonsumtionen har ökat med, om jag minns rätt, 2,58 liter per år och medborgare över 15 år. Konsumtionen av starksprit har då givetvis minskat i relation till konsumtionen av mellanöl, som ökat så avsevärt. Det som mest har engagerat oss motionärer är de undersökningar som kontrollstyrelsen gjort vid ett par tillfällen, nämligen 1968 och 1970. År 1968 tillfrågade man ett antal nämnder och styrelser — polismyndigheter, nykterhetsnämnderna, barnavårdsnämnderna, skolstyrelserna och socialnämnderna — i ett antal kommuner om deras erfarenhet av mellanölet. Redan då, alltså 1968, var det en ganska stor procentuell andel av de tillfrågade som hade problem och som ansåg att nykterhetstillståndet hade försämrats efter införandet av mellanölet. Men vad som framför allt engagerat oss är den kraftiga försämring som skett mellan 1968 och 1970. År 1970 anmälde 42 procent av skolstyrelserna problem eller försämrat nykterhetstillstånd bland skolungdomen. Nära 60 procent av barnavårdsnämnderna och nykterhetsnämnderna hade gjort samma iakttagelser. Av de tillfrågade inom polismyndigheterna, som kanske har mest med detta att göra, var det hela 79 procent som ansåg att mellanölet skapade problem. Sedan vi väckte vår motion har mycket inträffat som sannerligen inte minskat känslan av allvar inför detta problem. Jag tycker tvärtom att problemet på något sätt tillspetsats. Som säkert många riksdagsledamöter vet har det utförts en undersökning vid Stockholms stads ungdomsgårdar. Det är ett team vid Stockholms universitet som gjort en tvåbetygsuppsats, som senare utvidgats till en trebetygsuppsats, om dessa problem. Eftersom jag tidigare talade om skolstyrelserna skall jag börja med att ur denna undersökning citera några uttalanden som chefen för skolöverstyrelsen, generaldirektör Jonas Orring, gjort på frågor från detta team. Jag skall citera tre av dessa frågor. Först konstaterar utfrågarna att en ökande mellanölskonsumtion har vållat besvär. Därefter säger de till generaldirektör Orring: ”Även skolstyrelserna ute i landet pekar på en ökning av ölproblemen. Det är alltså inte bara ett storstadsproblem! ” Härpå svarar generaldirektören: ”Nej, det är tyvärr också ett problem som i hög grad kommit ut i landsorten. Jag vill gärna säga, att man ofta ställer krav från samhället på skolan. Skolan ska fostra eleverna till det och det. Jag tycker nu, att det är på tiden, att man från skolans sida ställer krav på samhället. Krav på att samhället inte genom åtgärder, eller underlåtenhet att vidta åtgärder ska ställa skolan i en fullständigt omöjlig situation. Det är precis vad man gjort beträffande tillgången på mellanöl och toleransen mot ölet under de senaste åren.” Jag föreställer mig att generaldirektören säger detta under ämbetsmannaansvar. En annan fråga som teamet ställer är denna: Generaldirektören svarar att han föreslagit förbud mot reklam, inköpsspärr osv. Han fortsätter: ”Så kan man naturligtvis fråga sig, om det är nödvändigt att vi över huvud taget ska ha mellanöl med tanke på de stora sociala vådor det medför för ungdomen. Jag vill gärna som företrädare för skolan säga, att här lägger man ner väldigt mycket pengar från skattebetalarnas och samhällets sida för att ungdomen ska få en bra utbildning.

Jag har nämnt att det motarbetar skolans ansträngningar. Dels därför att det lägger grunden till en släpphänthet hos unga människor gentemot ett stort riskmoment, som de inte vet vad det leder till, dels därför att vi vet genom undersökningar, att sambandet mellan alkohol och narkotika är mycket tätt. De undersökningar som vi har gjort, visar att den första narkotikakontakten som unga människor får, har gjorts genom att dricka mellanöl. Det avtrubbar motståndskraften, det avtrubbar omdömet och det gör dem lättare mottagliga för den frestelse, som nyfikenheten på narkotika utgör”, sade generaldirektör Orring. Därmed tror jag att jag har besvarat herr Wennerfors” antydan att man har att välja mellan å ena sidan mellanöl och å andra sidan narkotika eller andra gifter. Det visar sig alltså att dessa saker hör ihop; mellanölet är en inkörsport till de starkare alkoholdryckerna och till narkotika. Den undersökning som teamet gjort visar att 84 procent av dem som besöker Stockholms stads ungdomsgårdar i dag dricker mellanöl. Av dessa är 42 procent, alltså hälften, storförbrukare, dvs. de dricker mer än sex burkar åt gången. Den undersökningen tycker jag är väl värd att riksdagens alla ledamöter gör sig förtrogna med — den har publicerats i denna lilla blå bok som har utdelats till ledamöterna. Det har senare gjorts en mycket större undersökning som publicerats i en tjock lunta, som kanske blir för tung att läsa. Men den här blå boken ger i koncentrat mycket goda upplysningar om mellanölets verkningar i dag. Under senare tid har det också förekommit en hel del tidningsuttalanden i frågan. Jag vågar säga att dessa uttalanden inte har gjorts för att tidningarna skall få en mängd lösnummerköpare, utan det är en ärlig bekännelse av hur man upplever situationen i dag. ”Fem heltidsanställda ungdomsledare i Falun har satt som mål att få bort mellanölet från affärerna. De står bara inte ut längre att fungera som utkastare vid ungdomsdanserna på lördagskvällarna. Problemet har ytterligare aktualiserats i Falun sedan två unga mellanölsberusade pojkar knivskar en yngling till döds i centrum av staden. Alla pratar om mellanölsproblem men ingen gör något, tycker ungdomsledarna. Förtvivlade föräldrar hörde av sig och bad om hjälp.” Jag citerar en Blekingetidning något senare: ”Den största fienden tonåringarna och deras föräldrar har i dag är det förbannade mellanölet! Varför har myndigheterna svikit oss på det här sättet? Vilken barnunge som helst har tillgång till ölet i dag — utan svårigheter. Vi står maktlösa! ” Jag skulle kunna hålla på att göra ytterligare citat, men jag skall avstå från det. I en tidning som utges i min närmaste grannstad, Kristianstad, stod det för ungefär en vecka sedan, att man hade mycket svåra bekymmer med en pub i stadens centrum. Man övervägde där allvarligt att kommunen skulle ingripa för att på något sätt hejda den mellanölskonsumtion som förekom. Man skulle kanske kunna dra in tillståndet till utskänkningen. En av mina kamrater här i riksdagen var för ett par veckor sedan kallad att hålla ett föredrag, som skulle gälla skolan. Det är ju ett underbart trevligt ämne att tala om — vår fina skola som är under stark utveckling. Föredragshållaren förberedde sig väl och räknade med att när föredraget var slut skulle man få en lika trevlig skoldebatt. Vad blev resultatet? En eller två timmars mellanölsdebatt! Jag säger detta som ett bevis på hur denna fråga liksom överskuggar andra frågor, som egentligen är mycket väsentligare. Den tavla jag nu målat är ganska mörk, men jag vill framhålla att jag inte alls tror att all svensk ungdom dricker mellanöl. Jag tror att det är en relativt begränsad procent. Visserligen säger de som undersökt problemet vid ungdomsgårdarna att 84 procent av dem som går dit dricker mellanöl, men alla ungdomar går inte till ungdomsgårdarna. Det är säkerligen så som någon av ledarna sagt att när den hyggliga ungdomen märker att det förekommer mellanölskonsumtion och att en del dricker så mycket att de inte riktigt vet till sig, då går de hyggliga ungdomarna inte dit längre, ty de finner sig inte i sådant. Vi kan nog påstå att vi har en fin svensk ungdom, men det finns en grupp svenska ungdomar som kanske har tråkiga miljöförhållanden och så ringa motståndskraft att de inte orkar med de frestelser som ligger i att det blivit ”inne” att dricka mellanöl. De rycks med av kamraterna, det är lätt att få tag på mellanöl, och så hamnar man i den bekymmersamma situation som ökad mellanölskonsumtion är för ungdomen. Det är denna grupp som jag anser att det är vår skyldighet att hjälpa genom att skapa en skyddsmekanism. Vi skall vara rädda om vår ungdom. Vi skall ha en sådan ungdom som det är en glädje att se utvecklas till goda samhällsmedborgare. Vi vill inte att de unga blir problemungdom. Detta kan endast nås genom att vi skapar en så god skyddsmekanism som möjligt, så att de unga inte faller för övermäktiga frestelser. Efter vad jag nu sagt vore det kanske konsekvent att jag vidhöll det yrkande som vi skrivit i motionen, nämligen att tillverkningen och tillhandahållandet av mellanöl borde upphöra. Men jag skall inte göra det. Jag har respekt för den enighet som präglar skatteutskottets utlåtande. Jag är glad åt den lydelse som utlåtandet fått: ”Enligt utskottets mening är därför skyndsamma åtgärder nödvändiga för att bryta den ogynnsamma utvecklingen i fråga om ungdomens konsumtion av mellanöl.” Detta uttalande går helt i linje med den motion som jag och ett par kamrater skrivit. ”Utskottet finner alltså i likhet med flertalet motionärer att alkoholpolitiska utredningen skyndsamt bör behandla mellanölsfrågan och framlägga förslag i detta ärende.” Även detta kan enligt min mening väl inrymmas i vår motions syften. Jag är fullt medveten om att en ölindustri, som tillverkar och distribuerar 310 miljoner liter öl om året, inte från den ena dagen till den andra plötsligt kan upphöra med sin produktion. Det måste bli en genomtänkt strukturförändring när det gäller både tillverkning och distribution. Alkoholpolitiska utredningen, som brottats med detta problem under fem år, bör nu ha tillgång till den sakkunskap som behövs för att tänka igenom frågan. Därför kan jag med full tillfredsställelse instämma i utskottets hemställan. Jag vill bara understryka ordet ”skyndsamt”. Det får inte dröja åratal, utan det är bråttom att få en lösning på dessa problem, som är akuta på många håll. Många föräldrar och ungdomsledare vrider i dag sina händer i en känsla av maktlöshet inför det läge som råder. Jag uttalar också den förhoppningen att det förslag som skall komma från alkoholpolitiska utredningen blir sådant att de svåra problem som på detta område nu finns över hela vårt land verkligen elimineras.

Herr talman! Jag har inget speciellt yrkande, utan hemställer att riksdagen bifaller skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Henmark sade att vi också måste tänka på att den totala alkoholkonsumtionen ökat. Jag är väl medveten om detta faktum även om jag inte nämnde det i mitt anförande. Denna utveckling ger oss självfallet anledning att känna oro. Men då bör man ju också tänka på att antalet alkoholkonsumenter samtidigt har ökat framför allt bland kvinnorna. Det var tidigare svårt för kvinnor att få motbok, och det var följaktligen ovanligare att kvinnor var alkoholkonsumenter. Dessutom har antalet alkoholkonsumenter bland de unga ökat. Antalet måttlighetskonsumenter, dvs. de som dricker alkoholhaltiga drycker men i små kvantiteter, är större nu. Även dessa fakta tycker jag bör tas med i resonemanget. Problemet är här självfallet inte att man har att välja mellan alkohol och öl å ena sidan och hasch å andra sidan. Jag antyder bara att den frågan ibland kunde ställas. I valet mellan de båda alternativen föredrog jag ölet — jag skulle förmoda att de allra flesta gör det. Hela alkoholproblemet är emellertid inte en fråga om valet mellan öl och hasch; det är jag fullt medveten om. Herr Henmark uppmanade kammarens ledamöter att läsa den lilla boken som var utgiven av Thornell—Markén. Ni skall naturligtvis läsa den — den kan ge ökade kunskaper. Man bör vara medveten om att detta egentligen är en tvåbetygsuppsats som sedan har byggts ut till en trebetygsuppsats. Det är dock tveksamt, om det är en vetenskaplig undersökning i ordets egentliga betydelse. Jag tycker att man principiellt kan diskutera det lämpliga i att använda en sådan uppsats som hjälpmedel att påverka opinionen, vilket man faktiskt har försökt göra här. Man måste vara uppmärksam på att det numera ibland tycks anses legitimt att en forskare utnyttjar sitt arbete för att uppnå önskade reaktioner hos allmänheten eller hos opinionsbildare i allmänhet. Här verkar det som om man har radat upp citat ur artiklar och intervjuer. Det förefaller nästan vara något slags propagandistisk talkör. Detsamma märker man vid valet av jämförelser och tolkningar av exempel. Man gör breda och vagt formulerade generaliseringar. Dessutom tycker jag att ordvalet gör att man har anledning att undra över denna vetenskapliga trebetygsuppsats. Men att den medverkar till ökad debatt och kanske även ökade kunskaper ser jag med allra största tillfredsställelse.

Herr talman! Sedan urminnes tider tycks människorna ha haft ett behov av någon form av stimulantia. Det förefaller att finnas ett behov av att — i varje fall vid vissa tillfällen — skapa sig ett avbrott i den dagliga livsföringen och känslomässigt uppleva verkligheten på ett förskönat sätt. För att åstadkomma denna förvändning av sin verklighetsupplevelse har människan använt olika slags konsumtionsgifter. Så länge dessa konsumtionsgifter används till att åvägabringa enstaka, mera sällan förekommande avbrott i den dagliga livsföringen utan att bilda något beroendemönster innebär de endast en begränsad fara. Men redan detta begränsade bruk leder till att en del människor förs över till beroende av dessa gifter, ett beroendeförhållande som är mycket svårt att bryta sig ur och som leder till svåra sociala konsekvenser.

Man skulle ju kunna tycka att det skulle vara möjligt att komma fram till ett giftfritt samhälle där inte sådana här saker används. Den idén är ju inte ny. Den är gammal. Hittills har man inte lyckats. Kan man då säga att det giftfria samhället är en utopi? Som jag nyss nämnde har alkohol och andra stimulerande gifter funnits och konsumerats under århundraden. Erfarenhet och forskning har visat att inte endast starka gifter utan också svaga — i detta fall mellanölet — kan vara farliga och leda till beroende. Likväl har vi problemet kvar, och dessutom har det accentuerats. Man kan med rätta fråga sig om en total eliminering av detta problem är omöjlig och om vi bara har att resignera. Så mycket är väl klart att de flesta olika metoder har prövats och att alla hittills har visat sig ha mycket begränsade verkningar. Om det funnits någon slutlig lösning, skulle denna säkerligen för länge sedan ha tillgripits. Totalförbud mot alkohol har ju provats i flera länder. De erfarenheter man därvid fått har lett till att förbuden måste hävas. Alltså är totalförbud ingen lösning. Systemet med begränsad tilldelning, höga priser och svåråtkomlighet har också prövats utan att problemet därmed lösts. Har vi då inga användbara metoder i kampen mot de olika formerna av giftmissbruk? Jo, några kan ju tänkas. Såvitt jag kan bedöma är våra möjligheter härvidlag begränsade men de är inte obefintliga. Vi måste utnyttja den förnuftiga människans förutsättningar att komma till insikt om riskerna med alkoholoch giftmissbruk innan tillvänjning skett och beroende uppstått. Detta är i första hand en informationsfråga. Här kan satsningen ökas och ges en verksammare inriktning. En annan kanske väsentligare uppgift är att skapa sådana sociala förhållanden att människornas behov av verklighetsflykt i möjligaste mån elimineras. I synnerhet är detta viktigt i de perioder av en människas liv då hon är särskilt känslig för psykisk press. Det torde vara nödvändigt att då och då ta en paus i effektivitetsjakten inom näringslivet och i våra skolor och noga väga in vad den enskilda människan tål i form av olika belastningsfaktorer. Vid planeringen måste de totala kostnaderna beaktas. Där ingår omhändertagandet av på olika sätt utslagna människor. Ett samhälle där sjukhus och skyddade verkstäder och andra slag av vårdanstalter tenderar att bli de största arbetsplatserna är inte ett sunt samhälle. Jag nämnde förut att det visat sig vara omöjligt att lösa alkoholproblemet med ett totalförbud. På ett område tror jag dock att ett förbud skulle kunna göra nytta. Det gäller reklamen. Man kunde bedriva en effektiviserad information om konsumtionsgifternas farlighet och införa förbud mot en kommersiell marknadsföring av dessa gifter. Herr talman! En uppgift kan ofta te sig svår, ibland nästan olöslig. Den historiska erfarenheten har visat att det mänskliga förnuftet långt ifrån alltid fått vara bestämmande. Men det slutliga nederlaget står man inför först då man upphört tro på det mänskliga förnuftet och dess möjligheter. Under förhoppning att den alkoholpolitiska utredningen kommer att ta hänsyn till de intentioner jag här anfört, yrkar jag bifall till skatteutskottets förslag.

Herr talman! Mängden av motioner vid årets riksdag visar en växande opinion i mellanölsfrågan. Låt mig här tala om fakta. Ur ett par dagars tidningar hämtar jag bl.a. från den aktuella skollockouten under rubriken ”Stoppa mellanölet under konflikten” följande: ”Stoppa mellanölsförsäljningen omedelbart. Annars kommer mellanölet att skapa kaos i skolorna under lockouten. — Elevernas man i Skolöverstyrelsen, Claes Ågren, fasar för utvecklingen i klassrummen.” Han säger: ”Vi är medvetna om att knarkmissbruket kommer att öka. Det gäller storstäderna. Men mellanölsproblemet är sjutusen gånger värre. Missbruket har ökat oerhört den senaste tiden. — — — Vi kräver att mellanölsförsäljningen stoppas tills vidare. Det har ju visat sig att 18-årsgränsen vid försäljning inte efterföljs alls. Elever på grundskolan har lika lätt att köpa ut några flaskor som 20-åringar. — — — Det vore heller inte en dag för tidigt att ”mellanölsmaffian” — bryggerierna — visade sitt ansvar i en sådan här situation.” Det är alltså en ungdomens egen talesman som gör ett sådant uttalande. Han kan inte beskyllas för att ha den äldre generationens moraliserande inställning. En annan rubrik säger: ”Chock för 12-årig flicka: Pojkar dödade hennes häst. Hur kan människor handla så grymt och meningslöst — — — skolflickan René Jonsson, 12, Oskarshamn, är i dag alldeles nedbruten och förtvivlad. I dag skulle hon ha deltagit i en ridtävling med sin ridhäst Fabiola, — — — hennes ögonsten. — — — Men natten till fredagen tog sig två ynglingar i 16-årsåldern in i stallet. De var berusade av öl, de hade tidigare varit i stallet på dagtid och visste därför hur man kunde ta sig in i det även på natten.” De misshandlade hästen så svårt att den några timmar senare avled. Den tredje faktiska händelsen: ”Hon blev påkörd av ölberusade pojkar och lämnad i 15 graders kyla — nu är hon invalid för livet.” Den rörande rubriken lyder: ”Jag vill inte att de skall få hårda straff.” Men flickan säger också: ”Ibland blir jag hemskt sur på pojkarna. Då önskar jag att de fick se vad de ställt till med — att de fick se såren på mina benstumpar.” Olyckan hände på juldagen. Karin försökte lifta på en livligt trafikerad väg i Göteborg. Hon påkördes då av några mellanölsberusade pojkar, 13—15 år gamla, som körde en stulen bil i 100 km fart. Hon slungades fem meter från vägen vid sammanstötningen. Pojkarna fortsatte färden som om ingenting hänt. De stal i stället en annan bil, raggade upp några flickor och skröt om sin eskapad. Är det underligt om man, när man vet att det gäller levande människor, reagerar inför dessa fakta som inte kan bortresoneras? Vi vet också att det gäller de yngsta generationerna. Är det då inte vår plikt att göra något åt det? Man må diskutera sammanställningen i Thornell-Markéns bok som nu flera talare har uppehållit sig vid, men det gäller dock en faktasamling, hur man sedan vill bedöma dess vetenskapliga värde. Jag kan i och för sig inte se att det skulle innebära ett förringande om en vetenskaplig undersökning samtidigt kan vara opinionsbildande. Men författarna förklarar just genom den mångfald citat som de återger hurudan uppfattningen är bland ungdomarna och bland dem som har med ungdomsgårdar o. d. att göra. De säger: Det är bland ungdomen som mellanölet brutit in och fått den starkaste genomslagskraften. Ölbruk florerar nu ända ner i 10-årsåldern. Att supa mellanöl är ”inne” bland de flesta, och med supa menas just att man häller i sig mer eller mindre regelbundet för att uppnå olika grader av berusning. Ungdomarna som gjort undersökningen har kommit på spåren en annan intressant sak — som också återfinns i utskottets betänkande — nämligen att mellanölsvännerna slår hårt på det förhållandet att fylleristatistiken inte går uppåt. Att fylleriet reellt minskar är väl riktigt så till vida att ungdomarna inte blir stupfulla av öl utan i stället blir bråkiga och oregerliga. Frågan är också vad fylleristatistiken kan ta upp i vår tid med den hårda belastning som polisen har och med den benägenhet man väl ofta har att inte blanda sig i om man ser ett gäng bråkiga ungdomar. Polisen försöker få dem att gå sin väg, och de flyttar sig då bara till någon annan plats i samhället. Herr Wennerfors polemiserade mot mig med anledning av den av mig väckta motionen om att mellanölet skall förvisas till systembutikerna. Jag måste säga att jag hellre apostroferas som reaktionär av herr Wennerfors än jag såsom han på s. 9 i boken om mellanölet skyltar som interpellant 1963 och som motionär 1964 med påståenden om att mellanöl skulle medföra en övergång från starksprit till lättare alkoholdrycker. Vi har kanske förut trott på detta, men det förhållandet att det gäller de allra yngsta gör nu hela mellanölsproblemet oerhört allvarligt. Angelägenheten av att mellanölsförsäljningen flyttas till systembutikerna bestyrks av en del repliker i den nämnda undersökningen.

Råkar de äldre komma in på Systemet, herr Wennerfors, får vi väl lita något på svenska folket, vars omdöme herr Wennerfors alltid prisar så högt. Man kan också i många avseenden ha anledning att sätta det mycket högt. Att man skulle underlåta att överföra mellanölsförsäljning till systembutikerna på grund av risken att någon som kommer in där också skulle köpa litet brännvin är emellertid ett argument som inte håller. Vi får inte in 10—14-åringarna på Systemet. Insättande av upplysningskampanjer, frivilliga åldersgränser vid försäljningen av mellanöl åt ungdomarna hjälper något men inte mycket. I detta sammanhang skall man nog inte lägga skulden så hårt på skolan som herr Wennerfors gör. Det torde inte finnas någon lärare som inte känner till de risker ungdomarna i dag löper genom bruket av alkohol, mellanöl, hasch och narkotika över huvud taget. Jag undrar om herr Wennerfors lika väl som vi som arbetar i skolan är medveten om att ungdomarna i sådana avseenden är ytterst beroende av sina kamrater. Jag kan nämna ett svar som gavs vid ett enskilt samtal med en ung elev om rökning. Frågan var följande: Skall du inte sluta med rökningen — du vet att den är farlig? Vederbörande, som väl tyckte sig ha oändligt mycket liv framför sig, gav följande svar: Då dör jag hellre ett år tidigare. Det var ändå fråga om en eljest klok och vaken gymnasist, men så resonerar man när man är mycket ung. Det är därför vi inte kan komma till rätta med problemet genom att anslå ytterligare några miljoner till upplysning. Vi måste helt enkelt göra det svårare att komma åt mellanölet, som omvittnat är infarten till alkoholmissbruk i många former. Något måste ske i detta avseende, och skatteutskottet sätter sin förhoppning till den omständigheten att alkoholpolitiska utredningen under trycket av en allt bredare opinion i vårt land skall behandla mellanölsfrågan med förtur. Av debatten i dag har det framgått att så tycks ske, och det är glädjande, ty annars har man ju ibland känslan av att där gäller ett slags tröghetslag. Följande uttalande i en tidningsledare är nog så riktigt: ”Vad blir det av allt detta? Svårt att säga — tröghetslagen gäller på nykterhetsfrågans område. Riksdagsmän kan läsa om alkoholens härjningar ena dagen och den andra rösta ner även blygsamma förslag. Tänk om något annat medel skulle orsaka eller medverka till 5 000 dödsoffer om året! Då skulle det snabbt bli en folkresning. Men alkoholens härjningar är något gammalt och vant.” I förhoppning om att vi vid nästa riksdagssession har några konkreta förslag att ta ställning till har jag inget yrkande denna gång men hoppas som Övriga talare på att behandlingen sker skyndsamt.

Herr talman! Jag känner allra största respekt för fru Åsbrinks inlägg, hennes starka intresse och engagemang för det här mycket stora problemet. Vi är många här som skulle kunna redovisa en mängd fall som sannerligen är oerhört tragiska och olyckliga. Jag är alltså helt överens med fru Åsbrink om att det måste vidtagas åtgärder. Det är kanske bara så att vi har litet olika utgångspunkter. Det är en sak som förvånar mig, och det är närmast därför jag begärt ordet, nämligen det sista fru Åsbrink sade om informationen. Det överraskar mig litet att fru Åsbrink, som representerar skolan, den institution i samhället som skall sprida kunskaper och informationer, inte tillmäter informationen riktigt den stora betydelse som många av oss andra gör. Jag skall inte använda ordet fostran — det finns inte med i den nya läroplanen — vi skall hjälpa eleverna med deras personlighetsutveckling, vi skall ge dem kunskaper och färdigheter, utveckla deras omdöme. De skall lära sig att tänka klart och självständigt och kritiskt. Vi skall hjälpa dem att stå emot den propaganda som trummar emot dem. Eleven skall hjälpas att bena upp olika problem och kunna ställa olika påståenden mot varandra. Krävs det inte för detta, fru Åsbrink, kunskaper? Krävs det inte kunskaper om alkoholens verkningar, hur olika rusdrycker påverkar oss, kunskaper om skaderisker i samband med bruk av olika alkoholdrycker? Jag är, som sagt, litet förvånad över det sätt på vilket fru Åsbrink yttrade sig. Jag skulle med största tillfredsställelse motta beskedet att jag har missförstått vad hon sade och att fru Åsbrink instämmer med oss som anser att vi har försummat informationen i 15 år och att det nu är på tiden att vi satsar mer än 5 miljoner kronor per år. Förra året motionerades det om 10 miljoner. I år finns det också en motion där beloppet 10 miljoner nämns. Och det måste satsas omkring 10 miljoner på en enda informationskampanj! Det är alltså en ordentlig satsning det är fråga om, fru Åsbrink.
Herr talman! Jag har, herr Wennerfors, aldrig underkänt informationen och undervisningen. Det var därför jag tog lärarna i försvar vilka, som jag sade, alla känner till riskerna med mellanölet. Därmed anser jag det självklart att de också talar om det. Men vi i skolans värld blir tyvärr ofta varse att det finns en skillnad mellan teori och praktik. Vi ser hur ungdomarna i själva verket reagerar i det dagliga livet. Skolan förtröttas inte att ge undervisning, information och kunskaper. Men mot avsaknaden av den mognad som behövs för att stå emot kamraters tryck och strömningen i tiden att det är modernt och ”inne” att dricka mellanöl kämpar, som vi ser, skolan många gånger förgäves, dock utan att ge upp hoppet. Vi som arbetar i skolan känner, som sagt, till skillnaden mellan teori och praktik, och vi vet att det inte räcker att freda sitt samvete med att säga att staten skall lägga ett par miljoner till på informationen. Vi vet att det icke är hela lösningen av frågan. Det är omodernt att tala om att man skall skydda tiotolvåringar, men icke förty tror jag att det är ett begrepp som vi måste bli varse i vårt samhälle, att det är fråga om skydd. Vi skall inte bara tro att tioåringarna allsidigt kan bedöma problemen, ta ställning till framlagda fakta och sådant. Min erfarenhet som lärare jävar det påståendet. Jag vet att det krävs information och hjälp i form av att man t.ex. gör mellanölet svåråtkomligare.
Herr talman! Det låter som om jag skulle ha en annan uppfattning beträffande ölbruket bland tolvåringar. Vi är helt på samma linje, även beträffande elvaåringar, tolvåringar, trettonåringar och ända upp till sexton-, sjuttonoch artonåringar. Det är inte det som det är fråga om. Jag har heller inte skjutit skulden på lärarna. Jag sade i mitt inlägg från talarstolen att det är huvudmännen, skolmyndigheterna, som varit försumliga gentemot lärarna. Jag tror att många, många lärare runt om i landet gör utomordentliga insatser på detta område. Jag rekommenderar emellertid fru Åsbrink att ta kontakt med Biologilärarnas förening och fråga om dessa lärare varit nöjda med den undervisning som de fått i alkoholkunskap under de senaste 15 åren. Den har varit miserabel. Men trots detta har dessa lärare med sina dåliga kunskaper t.o.m. måst undervisa klasslärarna om hur man skall undervisa i alkoholkunskap. Alkoholkunskap kan inte heller ingå som examensämne för lektor. Det är ytterligare ett belägg för utrymmet för alkoholkunskapen i skolan. Fråga lärarna i samhällskunskap vad de fått för kunskaper på detta område. Jag är säker på att de gör allt vad de kan men de skulle kunna uträtta ofantligt mycket mera, om vi inte försummat just detta. Det är sådant som vi kanske inte skulle tala med lärarna om utan med skolmyndigheterna i samhället.
Herr talman! Brister har väl både skolor och skolmyndigheter, men jag tycker nog att herr Wennerfors skjuter för hårt på samtliga institutioner. Lika väl som man menar att en grundskoleelev eller en gymnasieelev skulle kunna ta ställning till fakta får man utgå ifrån att lärare i samhällskunskap och dithörande ämnen är så intresserade av samtiden och dess problem att de själva kan inhämta och har inhämtat kunskaper om ett av tidens stora problem. Jag tror inte man skall skylla bara på utbildningen, utan man har rätt att begära att lärarna känner till dessa sammanhang.

Herr talman! Skatteutskottet har fått så många rosor och knappast någon kritik att det inte krävs något försvar från utskottets talesmans sida. Men jag har ändå ansett att jag borde göra några kommentarer till betänkandet. Problemets allvar har vi inom utskottet inte ansett oss behöva diskutera; det står klart för alla riksdagens ledamöter. Jag har också efter den diskussion som vi fört i denna fråga i riksdagen tidigare fått den uppfattningen att det inte här främst gäller mellanölets förödande verkningar utan mera en teknisk eller procedurartad fråga. Förra året uttalade bevillningsutskottet enhälligt sin oro över det problem, särskilt för ungdomarna och för trafiksäkerheten, som den ökade konsumtionen av mellanöl syntes innebära. Utskottet förutsatte då att alkoholpolitiska utredningen skulle behandla problemet med förtur. Riksdagen räknade självfallet med att utredningen skulle effektuera dess beslut. Bevillningsutskottet hade visserligen följt sin praxis att inte skriva yrkandet i klämmen, vilket andra utskott vanligtvis gjorde, men det framgick klart och tydligt att det var fråga om en beställning. Men det synes som om det inte har blivit någon förtursbehandling inom utredningen. Herr Wennerfors säger att utredningen under de senaste månaderna ändå har sysslat med denna fråga, men såvitt jag förstår har inget beslut fattats och vi har inte fått besked om att utredningen behandlar frågan med förtur såsom riksdagen har beslutat. Det nya som nu har inträffat är att utredningen avser att framlägga sitt huvudbetänkande redan nästa höst, alltså 1972. Det blir i så fall något tidigare än vad vi hade räknat med, och kravet på att mellanölsfrågan skulle behandlas med förtur kan därför sägas ha minskat i styrka. Det är alldeles uppenbart att det bästa för riksdagen är att ha hela det alkoholpolitiska problemet presenterat för sig med remissvar och allt sådant när den skall ta ställning till mellanölsfrågan. Men med hänsyn till de vittomfattande problem som utredningen har att behandla, menar vi från utskottet, att det torde vara väl optimistiskt att räkna med att utredningen skall hinna framlägga något huvudbetänkande nästa års höst. Och även om den skulle kunna hinna med det, menar utskottet, kommer dess betänkande att omfatta så många problemkomplex på alkoholpolitikens område, att ett slutligt beslut efter remisser o.d. ändå blir relativt avlägset. =" Det är med hänsyn därtill och till frågans vikt — och inte minst med tanke på att nytillkommande problem på alkoholområdet bör behandlas så snabbt som möjligt — som skatteutskottet enhälligt anser att mellanölsfrågan bör behandlas skyndsamt och med förtur. Det är alltså som herr Wiklund i Stockholm sade, klartext även i år. Utskottet syftar här på ungdomens mellanölskonsumtion. Vi säger att ju tidigare ett alkoholberoende uppstår, desto svårare blir konsekvenserna. Det är egentligen vår enda motivering; vi anser att skälen är uppenbara för alla. Utskottet menar dock att förslaget bör komma från alkoholpolitiska utredningen, som har att bedöma alla dessa problem och därför lättare kan inordna eventuella åtgärder i belysning av hela det material utredningen har att överblicka. Jag förstår inte riktigt vad herr Wiklund menar när han säger å ena sidan att riksdagen måste kunna få frågan om mellanölet grundligt penetrerad och å andra sidan att man skall skynda på. Det går kanske inte att förena dessa båda krav; vi får nog finna oss i att vi måste ta ställning till frågan utan att kunna sätta in den i dess stora sammanhang. Men utskottet anser att saken är så allvarlig att vi vill ha ett förslag från utredningen. Det är uppenbart att ett omedelbart bifall till motionerna skulle få konsekvenser som riksdagen omöjligen kan förutse. Låt mig som exempel ta förbudet mot tillverkning och försäljning av mellanöl. Vad skulle det i praktiken betyda? Så handlar riksdagen helt enkelt inte att den bara fattar beslut utan att ta hänsyn till alla konsekvenser. En fördubbling av skatten på mellanöl vill vissa motionärer ha, men vad skulle det betyda? Jo, att skatten på mellanöl skulle bli 60 öre högre per liter än skatten på starköl. Alla förstår att man inte fattar beslut bara på en punkt utan att ta hänsyn till konsekvenserna på andra punkter. Vad försäljning endast i systembutiker får för konsekvenser har Systembolaget förklarat för oss förra året; man må acceptera det eller inte. Herr Wennerfors har här initierat redogjort för de besvärligheter som den metoden för med sig. Visst kan man säga att vi ändå skall besluta att man skall sälja mellanöl endast i systembutikerna, oavsett vilka konsekvenser det får, eftersom det här problemet är så allvarligt. Men utskottet har icke ansett att man kan förfara på det sättet utan vill ha sin utredning som klargör vilka konsekvenser det blir även i det avseendet. Alla dessa problem, menar vi, bör närmare klarläggas innan riksdagen fattar beslut i anledning av motionerna. Det föreligger alltså inget ställningstagande i sak till motionerna. Utskottet följer endast den praxis som råder i Sveriges riksdag: att frågorna skall vara grundligt utredda och att vi skall ha klart för oss alla konsekvenser det får när vi fattar beslut. Herr talman! Ställningstagandet till övriga motionsyrkanden menar vi bör anstå till dess alkoholpolitiska utredningen framlagt sitt huvudbetänkande. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan.